Fru talman! Jag vill kommentera några saker, bl.a. det Stefan Attefall säger om att vi stryper möjligheterna för Stockholm och Stockholmsregionen. Stefan Attefall var väl med på den offentliga utfrågning som utskottet hade den 18 mars. Det är ju så att i princip alla kommuner i landet är med på att vi har en huvudstad och att det därför är mycket som samlas i denna region. Vi kom in på att det finns en beräkning som visar att bruttoregionalprodukten för Stockholmsregionen ligger på ungefär 235 000 kr per invånare. Den summan överstiger de övriga regionernas summor med ungefär 50 000 kr per invånare. I denna utjämning betalas det härifrån ungefär 5 000 kr per invånare. Fortfarande har man här ändå en förstärkning med 45 000 mer per invånare än vad övriga landet har. Vi kan ändå säga att det är en god tillväxt, som man också får behålla, i denna del. Stockholms stad får netto behålla ungefär 4 miljarder från staten när det gäller utjämningssystemet. Av de närmare 5 miljarderna i kostnadsutjämningen går ca 2 miljarder till Stockholm. Av 26 kommuner i Stockholms län får 21 det bättre i och med regeringens förslag, om vi jämför med utredningens.
Fru talman! Jag koncentrerar mig i mitt inlägg på Stockholms stad och Stockholms län. Jag noterar att det är mycket pengar som går fram och tillbaka mellan staten och kommunerna i dessa system. Man kan alltid peka på att Stockholms stad får pengar därifrån. Problemet är att det summa summarum är ett ganska kraftigt avbräck. Jag säger inte att Stockholms stad inte skall ta sitt ansvar för landet. Vi behöver ett kommunalt skatteutjämningssystem. Vi skall ha likvärdiga förutsättningar. Det är vi kristdemokrater helt överens om. Men tittar vi på hur Stockholmsregionen och framför allt Stockholms stad har behandlats under en lång följd av år ser vi att Stockholmsregionen inte har blivit positivt behandlad. Tvärtom har man haft synsättet att man kan mjölka där. Man mjölkar och mjölkar. Problemet är inte att Stockholms stad har för hög tillväxt. Problemet är att övriga landet har för låg tillväxt. Vi behöver stimulera tillväxten i hela Sverige, men den socialdemokratiska politiken handlar mest om att försöka att flytta om bristerna och problemen. Vi skall försämra för de sjuka i Stockholms läns landsting för att marginellt förbättra sjukvården i Östergötland eller i någon annan del av landet. Det är ingen bra politik. Den riktiga politiken är att förbättra och skapa incitament för att skapa utvecklingskraft i hela landet. Den politiken tycker jag inte att socialdemokraterna mäktar med.
Fru talman! Det som Stefan Attefall säger stämmer inte. När nuvarande system infördes 1996 fick Det motsvarar ungefär 600 miljoner kronor. Under de år som har gått sedan dess har Stockholms stad fått en bidragsökning på ytterligare 400 kr per invånare. Det är ca 300 miljoner kronor. Det innebär att Stockholm fortfarande ligger på plus i jämförelse med systemet före 1996. Så är det. Jag skulle vilja kommentera det som Stefan Attefall sade om att Lars-Erik Lövdén hade kommit in på skattesänkningen. Jag vill kommentera att Stefan Attefall säger att Stockholms län förlorar på regeringens förslag och att det slår på sjukvården. Det är ändå så att den skattesänkning som man gör i Stockholms läns landsting i princip är av samma omfattning - 940 miljoner - som detta förslag. Om det är väldigt illa på det ena sättet borde det även vara det på det andra.
Fru talman! Stockholms stad har drabbats av olika statliga beslut. Min illustration tecknades under en följd av år. Jag pratade om vad som hände redan i slutet av 1980-talet - då började det hela - och om hur man systematiskt har missgynnat Stockholms stad. Jag sade också att det 1996 var ett plus på 600 miljoner kronor. Det fick inte slå igenom fullt ut, utan sedan kom nästa smäll i negativ riktning. Men trenden är tydligt. Jag skall gärna erkänna att det inte bara har varit den socialdemokratiska regeringen som har varit med om detta. Det är ett problem att vi betraktar Stockholm enbart som mjölkko och inte ser de fördelar som finns. Jag, som har mitt ursprung i Västerbottens län, vet hur debatten förs i olika delar av landet. Jag ser också hur lätt det är att man låser sig i olika grupper och tycker att en annan grupp inte begriper hur man resonerar. Jag vill gärna se att vi inser fördelarna med att det växer även i Stockholmsregionen. Sedan går jag över till skattesatsen i Stockholms läns landsting. Om landstingspolitikerna i Stockholms läns landsting bedömer att man genom att omprioritera och effektivisera både kan sänka skatten och öka resurserna till vården måste vi alla vara glada. Sedan kan vi diskutera om de kommer att lyckas långsiktigt med det eller inte, men det måste vi kunna se efter något år. Är det de har gjort något hemskt? Då kan man göra som socialdemokraterna och dra in en slant pengar, så att man tvingar dem att höja skatten igen. Men vad har vi vunnit på det? Är det någonting positivt att Stockholms läns landsting då höjer skatten? Var i stället glad för alla de låginkomsttagare runtom i denna region som fått sänkt skatt. Det är precis den politik ni själva skriver att ni vill föra i finansplanen. I och för sig har ni ännu inte lyckats prestera något förslag i den riktningen, men ni säger att vi skall sänka skatten för låg och medelinkomsttagare. Stockholms läns landsting har gjort detta och påstår sig också kunna klara av att öka resurserna till vården och omsorgen genom en annan budgetpolitik och genom omprioriteringar. Vi kan tycka att det är realistiskt eller orealistiskt, men var glada åt den riktning man har för politiken! Politiken går precis i den riktning som socialdemokraterna säger sig stå för. Det är kanske fel majoritet som fattar besluten för att det skall passa socialdemokraterna i riksdagen.

Fru talman! Tanken bakom inkomst och kostnadsutjämning är bra. Det handlar om att omfördela från rika till fattiga kommuner. Det handlar om att ge kommunerna lika ekonomiska förutsättningar oavsett om de tagit ett stort ansvar för flyktingmottagande eller har många arbetslösa. Det är en fördelningspolitisk profil som vi socialdemokrater ställer oss bakom i de tankarna - en politik som det dessutom finns en bred majoritet för här i riksdagen. Men trots att principerna bakom inkomst och kostnadsutjämningen är bra kan systemet förbättras. Vi socialdemokrater i Stockholms län har efterlyst ett enklare system utan s.k. marginaleffekter. Vi har också fått löften av regeringen om att systemet skall ses över just i syfte att göra det enklare och stabilare och för att komma åt marginaleffekterna. Lars-Erik Lövdén har bekräftat detta under debatten här i dag. Det är bra. Det visar att regeringen tagit intryck av de förslag som inte minst vi socialdemokrater i Stockholms stad och län har fört fram. Trots att vårt sikte är inställt på ett enklare och stabilare system är vi medvetna om att vi kommer att få leva med det nu föreslagna systemet under flera år. Då gäller det att göra det systemet så bra som möjligt. Därför har vi också i vår motion nr 39 bl.a. fört fram krav på att man skall se över byggkostnadsfaktorn och integrationsfaktorn och införliva viktiga verksamheter som LSS och psykiatrin i kostnadsutjämningen. Finansutskottet har i sitt betänkande utgått från att detta kommer att behandlas av den delegation som regeringen tillsätter, och vi kommer att bevaka att så sker. Det är viktiga åtgärder som betyder mycket för Till sist vill jag säga några ord om moderaternas agerande i den här frågan. Moderaterna försöker göra inkomst och kostnadsutjämningen till en fråga om att moderaterna kämpar för Stockholmsregionen. Men moderaterna talar med kluven tunga, i alla fall om man ser till helheten i moderaternas politik. Moderaterna motsätter sig storstadssatsningen. Det innebär att moderaterna säger nej till en miljardsatsning på att minska långtidsarbetslösheten och förbättra färdigheterna i det svenska språket hos dem som bor i Moderaterna motsätter sig vårt förslag om en ökning av de generella statsbidragen till kommuner och landsting. Det innebär att moderaterna säger nej till välbehövliga insatser i sjukvård, skola och omsorg. Det är insatser som behövs mer än väl i Stockholmsregionen. Samtidigt sänker moderaterna skatten i Stockholms läns landsting och i flera av länets kommuner. Det innebär ännu mindre pengar till sjukvård, skola och omsorg. Å ena sidan skriker moderaterna över att kommuner i Stockholmsregionen förlorar pengar i utjämningssytemet. Å andra sidan urholkar moderaterna regionens välfärd genom skattesänkningar. Moderaterna talar med kluven tunga. Det stora hotet mot sjukvård, skola och omsorg i Stockholmsregionen är inte skatte och kostnadsutjämningen. Den kan visserligen förbättras, men det stora hotet mot välfärden i Stockholms län är moderaternas politik, moderaternas skattesänkningar och negativa inställning till storstadssatsningar och ökade statsbidrag till kommuner och landsting. Socialdemokraterna i Stockholms län kommer att fortsätta att arbeta för att göra inkomst och kostnadsutjämningen bättre. Vi kommer också att fortsätta att bekämpa moderat politik, allt för Stockholmsregionens bästa.

Fru talman! Tommy Waidelich var nöjd med regeringens förslag. Frågan är om Tommy Waidelich, som ändå är distriktsordförande för Socialdemokraterna i Stockholms län, verkligen är nöjd över att Stockholms läns landsting förlorar mest av alla landsting på det här utjämningsförslaget. Man förlorar 1 miljard kronor under den här införandeperioden och kanske ännu mer om den tillåts löpa vidare. Är Tommy Waidelich verkligen nöjd med det? Socialdemokrater i Stockholmsregionen, framför allt i Stockholms stad och i Stockholms läns landsting, har hela tiden varit mycket kritiska till det här skatteutjämningsförslaget. Men Tommy Waidelich är nöjd. Är det detta budskap som du tänker föra ut på gator och torg här i Stockholmsregionen? Tänker du stå där och säga att du är nöjd, att det är ett bra förslag, att du är glad över att det slår på det här sättet och att du tycker att detta är en riktig politik? Är det verkligen så, Tommy Waidelich?
Fru talman! Om Stefan Attefall hade lyssnat på mitt inlägg tidigare hade han hört att jag vill förbättra systemet. Jag vill också att systemet skall ta in områden som psykiatri, som berör landstinget. Stefan Attefall säger att det stora hotet mot Stockholms läns landsting är att man förlorar 1 miljard kronor år 2004. Då avfärdar han lite lättvindigt att hans eget parti redan i år ser till att landstinget förlorar 1 miljard kronor. I år är det inget dramatiskt, men år 2004 är det dramatiskt. Vi ser redan vad det här leder till. Den borgerliga majoriteten lägger fram förslag i landstinget om höjda avgifter för barnsjukvården, privatisering av sjukvård och annat. Det borde göra Stefan Attefall betydligt mer bekymrad än vår ambition att förbättra förslaget.
Fru talman! Jag tolkar det som att Tommy Waidelich kommer att rösta för ett förslag som innebär att stora summor tas från Stockholmsregionen. Det är 1 miljard kronor från landstinget, och Stockholms kommun förlorar 700-800 miljoner kronor. Man kan gå igenom många kommuner och se sådant, även om några har fått lite förbättringar efter de sista justeringarna. Det är det här förslaget som Tommy Waidelich kommer att rösta för. När det gäller landstinget i Stockholm har man bedömt att man kan satsa mer pengar på vården och samtidigt sänka skatten med 40 öre. Jag kan knappast tro att Tommy Waidelich anser att det är fel att sänka skatten om man samtidigt kan höja ambitionen på vårdområdet. Det viktigaste är inte heller exakt vem som utför vård i en kommun eller ett landsting. Det viktiga är ju kvaliteten i den vård som ges till patienterna. Det intressanta är att vi får se efter ett antal år om man har lyckats skapa en bättre eller sämre vård i Stockholms läns landsting. Det får vi utvärdera då i den debatt som skall föras på landstingsnivå. Jag kan bara konstatera att vården inte har blivit bättre i Stockholms läns landsting med ett högre skatteuttag, som Tommy Waidelichs parti har stått för under de senaste åren. Dessutom har vi kristdemokrater i vårt budgetalternativ ytterligare 4 miljarder till kommuner och landsting under den treårsperiod som ligger framför oss. På punkt efter punkt kan man se att det med en kristdemokratisk politik blir både lägre skatt och högre ambitioner på vårdområdet. Men med en socialdemokratisk politik blir det tydligen tvärtom.
Fru talman! Att vården i Stockholms län har tuffa år bakom sig är ett väl känt faktum. Det är ju resultatet av det som Stefan Attefalls parti självt har medverkat till. Orsaken är alltså alla de besparingar som vi tvingades genomföra för att sanera det budgetunderskott som Stefan Attefall och hans partikamrater åstadkom under den borgerliga fyrpartiregeringens tid. Stefan Attefall pratade om att den borgerliga majoriteten i landstinget har höga ambitioner när det gäller vården. Han frågar om jag är mot de höga ambitionerna. Jag är för höga ambitioner när det gäller vården. Därför är jag för att vi skall föra över försvarspengar till vården. Det skulle bara för Stockholms läns landsting innebära 800 miljoner nya kronor. Men jag är inte för de ambitioner som den nya borgerliga majoriteten har när det gäller höjda avgifter för barnsjukvården och ytterligare avgifter som förmodligen kommer för besök hos distriktssköterska och annat. Om Stefan Attefall menar den ambitionen kan jag säga att jag inte är inne på den. Min ambition är att man skall förbättra vården för Stockholms län och förbättra utfallet för Stockholms läns landsting. Därför vill jag också förbättra det föreliggande förslaget.

Fru talman! Utjämningssystemet är enligt min uppfattning grundlagsstridigt. Kommunerna får inte ta ut skatt för verksamhet i andra kommuner. Min hemkommun Täby har därför stämt staten när det gäller den frågan. Ärendet är ännu inte avgjort. Tidigare debatt i ärendet tycker jag endast visar på bristen i att vi inte har någon författningsdomstol. Det faktum att en majoritet hänvisar till sina egna fattade beslut, att det är lagligt, tycker jag talar för sig självt. Det kan självfallet finnas anledning att göra en viss utjämning mellan kommunerna, så att rättvisa förhållanden kan råda i hela landet, men den utjämningen bör ske via statsskatten. Jag tycker även att man kan kräva att det skall finnas rättvisa och sakliga grunder för vad som skall utjämnas. Det finns det inte. Den nuvarande konstruktionen är för det första så komplicerad att inte ens utredningens sekreterare vid utfrågningen i riksdagen ansåg sig kunna hela systemet och dess konsekvenser. För det andra har man i systemet blandat in både regionalpolitik och ren partipolitik. För det tredje innehåller systemet en del s.k. Pomperipossaeffekter. Med hänsyn till tidigare diskussion skall jag ge några exempel. Min hemkommun Täby hade ända fram till 1986 en skattekraft som låg under medel i Stockholms län. Då byggde man ut barnomsorgen och äldreomsorgen våldsamt. Det möjliggjorde framför allt för kvinnor att komma ut i arbetslivet. Vår skattekraft har därför vuxit så kraftigt att den i dag är landets tredje högsta. Systemet straffar oss nu för att vi har en hög skattekraft, trots att den till stor del beror på positiva kommunala åtgärder och kostsamma insatser. Täby tjänar 10 000 kr på varje person som man kan få ur produktionen. Det straffar sig alltså att få folk sysselsatta i Att hålla låg skatt är också straffbart. Trots att Täby inte har eller har haft landets högsta skattekraft har vi tills i år och under de senaste tio åren haft landets lägsta skatt. Täby har i flera oberoende undersökningar under senare år ansetts vara Sveriges mest effektivt skötta kommun, dvs. fått ut mest verksamhet till lägsta pris och med bra kvalitet. Om man jämför Täby med t.ex. Karlskrona, som är en ungefär lika stor kommun, kan man konstatera att Täby har drygt 2 700 anställda och Karlskrona över 5 000. Skall detta kompenseras genom att tvinga Täby att ta ut extra kommunalskatt för att täcka Karlskronas extra kostnader? Är detta rättvist? kr fick fram till årsskiftet Täby betala 13 000 kr till systemet. Ju mer man höjer skatten upp till medelskattesats desto mindre blir förvisso Pomperipossaeffekten, dvs. straffet för att ha för låg skatt. Är detta eftersträvansvärt, rättvist, eller har man kanske blandat in något politiskt motiv? Om man läser i Svenska kommunförbundets årliga redovisning av hur mycket kommunerna har att röra sig med per invånare och år då hänsyn tas till skatteintäkter, bidrag och utjämning finner man att kommunerna i Stockholms län har ungefär hälften så mycket som de flesta Norrlandskommuner. Är detta rättvist, eller finns det kanske något regionalpolitiskt med i spelet? Skall denna "utjämning" betalas genom, eller kanske t.o.m. förstärkas genom, att invånarna i Stockholms län skall drabbas av extra kommunalskatt, dvs. den skatt som enligt svensk grundlag endast får tas ut för att användas till kommunens egna behov? Man kan fortsätta med fler exempel. Nu liggande förslag till riksdagen sägs förbättra systemet och göra det mer rättvist genom att på ett bättre sätt ta hänsyn till olika faktorer i kostnadsutjämningsdelen av systemet. Man må föra fram vilka motiv eller argument som helst, men ser man på effekterna av ändringarna tvivlar i varje fall jag på rättvisan. I Finansdepartementets, dvs. regeringens, egen uträkning av effekterna ser man att den kommun som får minst att röra sig med per invånare och år i landet är Täby. Den kommun som får näst minst att röra sig med per invånare och år är Vellinge. Har då Täby eller Vellinge minst antal barn eller elever i landet, minst antal åldringar eller högst skattekraft i landet? Svaret är nej. Ingen av dessa kommuner har heller landets lägsta skatt. Om så inte är fallet, vilken rättvis kombination av faktorer kan då motivera utfallet? Jag kan bara finna en gemensam nämnare. Vellinge är landets mest moderata kommun, och Täby är landets näst mest moderata kommun. Är detta rättvisa faktorer som vi skall bygga skatteutjämningen på? Tänk om det blir regimskifte! Fru talman! Jag står givetvis bakom de moderata reservationerna.
Fru talman! Jag vill bara göra en kort kommentar till Henrik Westman. Han sade bl.a. att Täby tydligen hade överklagat. För Henrik Westmans kännedom vill jag tala om att Vellinge gjorde det. Det kom ett beslut från Högsta Domstolen den 12 november 1998 som visade att det inte var överklagningsbart. Jag förmodar det är ungefär samma sak som kommer att sägas till Täby. Detta är ingenting som kan avgöras i domstol. Vad gäller grundlagsenligheten vet jag inte om Henrik Westman har varit med här under dagen. Vi har ganska många gånger diskuterat den frågan. Vi har fattat ett beslut i Sveriges riksdag. Lagrådet har ställt sig bakom att det utjämningssystem som nu gäller - som ju innebär att vissa kommuner får bidrag och andra betalar en avgift till staten - är fullt förenligt med regeringsformen. När det gäller Täby är det nog inte utjämningssystemet som är det stora svåra. Exempelvis är Täby en ganska speciell kommun. Jag tror faktiskt att Täby, trots att man höjde skatten för 1999, har den lägsta skatten i landet. Jag har gått igenom alla kommuner och har funnit att det är så. Först och främst har Täby en mycket hög skattekraft, en låg skattesats och en tillväxt i systemet. Täby och exempelvis också Danderyd är lite speciella kommuner om man jämför med alla andra kommuner i landet. Sedan har man i Täby valt - och det är ett val som kommunpolitikerna gör - att ha en låg skattesats. Samtidigt vet vi att det finns ett inkomstutjämningssystem. Det har vi för rättvisan och fördelningen över landet. Alla invånare i landet skall få en bra skola, vård och omsorg.
Fru talman! Den här diskussionen om grundlagsenligheten har vi fört de senaste timmarna. Jag kanske inte skall tala så mycket mer om det. Vad jag sade var att en majoritet fattar beslut om att det är grundlagsenligt och sedan hänvisar till de besluten. Det ger jag inte så mycket för. Jag känner också till domstolsbesluten. Jag vet också vilka kommuner som har överklagat. Det är möjligt att man också kommer att överklaga detta till Europadomstolen. Det finns många jurister som ändå tycker att det inte är grundlagsenligt. Men det leder ingen vart att fortsätta just den diskussionen. Danderyd har lägre skatt än Täby. Vad jag visade på är att man har sagt att det inte finns några Pomperipossaeffekter. Jag tycker att jag har givit flera stora tydliga exempel på att det faktiskt finns det. De beror på att kommuner just på grund av självbestämmandet har beslutat att de skall försöka hålla låg skatt och vara effektiva. Det straffar sig. Det finns många exempel på att det straffar sig att man också ökar tillväxten. Jag vet att flera av mina kolleger i Stockholms län har diskuterat att dra ned på bostadsbyggande, att man skall förhindra att det kommer dit företag, osv. Det finns exempel från utlandet som visar att man helt enkelt motverkar industrietablering. Vår vänort Lörenskog i Norge försöker få bort ett helt industriområde med 3 000 anställda därför att man inte har några intäkter från företagsamhet. Man säger nej till etablering av ett huvudpostkontor med ungefär lika många anställda därför att man bara får bekymmer. Det blir transporter, resor och buller. En sådan utveckling vill vi väl inte ha här?
Fru talman! Jag vill bara säga att förra året hade Täby lägst skattesats. Nu har i och för sig Danderyd
Fru talman! Det är alldeles riktigt. Systemet stryper oss nu successivt. Som sagt var: Vi får betala in mer till systemet än vad vi tar in med vår egen skattesats. Ge mig något mer konkret exempel på att det inte är en Pomperipossaeffekt?

Fru talman! Ett ögonblick trodde man sig förflyttad till kommunfullmäktiges sammanträde i Huddinge, men det var det ju. Det var ju det kommunala utjämningssystemet det handlade om. Jag skulle vilja fråga Carina Moberg om hon delar den uppfattning som framkommer i propositionen och betänkandet om målen för utgiftssystemen, dvs. att den valda skattesatsens eller avgiftsstrukturens avgiftsnivåer inte skall vara ett underlag för utformningen av kostnadsutjämningen. Eller i klartext: Skall kommuner få ha vilken skattesats och avgiftsstruktur de vill eller skall en låg skattesats medföra att man får liten kostnadsutjämning? Sedan har jag en andra fråga. Jag har inte med mig några siffror för Huddinge men däremot för Botkyrka. Botkyrka kommun får i dag minus 3 300 kr per invånare för en faktor - det är det högsta avdraget Moberg att det är väldigt väl avvägt att man har ett system som innebär plus och minus för väldigt mycket pengar samtidigt som slutsumman blir 102 kr? Är det ett optimalt system, eller anser Carina Moberg att det kanske hade varit läge att arbeta vidare med att hitta bättre variabler som är mer förklarande? Carina Moberg nämnde själv ett exempel där man har valt extra faktorer där man, på samma sätt som när det gäller glesbygdssituationen, försöker kompensera för samma strukturskillnad med flera olika variabler som man lägger ovanpå varandra.

Fru talman! Jag förstår att Carina Moberg som ledamot av majoriteten inte har möjlighet att fullfölja sina synpunkter. Jag har full förståelse för det. Jag vet också att era partikamrater i KSL och Stockholms läns landsting inte delar er uppfattning att det här är acceptabelt. Men jag förstår att ni har svårt att göra någonting annat i det här sammanhanget. Jag noterar också att jag inte fick några svar på mina frågor.

Fru talman! Låt mig först slå fast att socialdemokraterna i Stockholm har en bestämd uppfattning om att det krävs någon form av system för att utjämna strukturella skillnader i ekonomiska förutsättningar mellan kommunerna. Att ett sådant system också måste utjämna skillnaderna i skattekraft - inkomstutjämning - och skillnader i strukturella förutsättningar för den kommunala verksamheten - kostnadsutjämning - är en självklarhet för oss socialdemokrater. Därmed har jag också tagit udden av det pressmeddelande som tydligen cirkulerade här tidigare i dag. Jag medger också att det inte är en lätt uppgift att hitta ett system som samtliga landets landsting och kommuner är överens om. Det finns brister i systemet. Det kan tänkas, även om det ses som teoretiskt, att det leder till spiraler där kommuner som redan tvingats spara och därmed fått mindre kostnader tvingas att spara ytterligare. Det är naturligtvis inte bra. Det är en av anledningarna till att vi från Stockholms stad och län också har tagit upp detta i vår motion. Vi har fått svaret att detta måste man noggrant följa. Under resans gång, under den tid utredningen pågick och också efter det att förslaget låg på bordet har vi socialdemokrater i Stockholm försökt påverka förslaget och också rönt om inte full så ändå en viss framgång. Att byggkostnadsfaktorn skall finnas kvar i kostnadsutjämningen är ett exempel, likaså integrationsfaktorn. Dock föreligger fortfarande en del oklarheter som vi tycker måste uppmärksammas inom ramen för den översyn och uppföljning som regeringen aviserar i propositionen. Huvuddelen av våra synpunkter finns redovisade i motionen Fi39, och utskottet har också skrivit ett positivt svar på vår motion. I motionen skriver vi t.ex. att man måste arbeta med att göra systemet enklare och pröva hur inkomstutjämningen kan utvecklas för att undvika negativa marginaleffekter. I detta ligger naturligtvis att det måste finnas positiv drivkraft för kommunerna att öka sysselsättningen och därmed också sin egen skattekraft. Som svar på vår motion sägs i betänkandet: "Utskottet utgår från att de av motionärerna aktualiserade frågeställningarna kommer att uppmärksammas i det fortsatta arbetet". Jag förutsätter, fru talman, att så också kommer att ske. Jag är också övertygad om att vi är många som kommer att följa detta arbete. Fru talman! Jag tycker att alla vi från Stockholms stad och Stockholms län oavsett parti i alla sammanhang måste lyfta fram såväl för som nackdelar med situationen i huvudstaden, och det måste också vara en balans i debatten. Självklart är det så att landet i övrigt ser hur Stockholmsregionen växer, hur arbetslösheten minskar och hur alltfler företag etablerar sig här. Det är då förståeligt, ja t.o.m. ganska mänskligt, att glesbygden i Norrlands inland, orter som drabbas av stor utflyttning och negativ tillväxt har svårt att jämföra sig med oss. Då ställs solidariteten på sin spets. Lägg därtill att skattesatsen i Stockholm ligger klart under riksgenomsnittet med ca 2 kr. Då är det inte svårt att förstå att många av våra landsmän har svårt att se den andra sidan av myntet med social utslagning, med ökade klassklyftor i huvudstadsregionen. Då är det nödvändigt att argumentera också för att tillväxt i Stockholmsregionen är nödvändig för en tillväxt i hela landet. Verksamheter med möjligheter att växa där de har förutsättningar skall naturligtvis kunna få göra det för att också knoppa av sig över hela landet. Fru talman! I ett läge när förhandlingar och utredningar pågår som mest intensivt underlättar inte den borgerliga majoriteten i Stockholms kommun och Jo, man sänker skatten med 40 öre och ger därmed signaler att Stockholmsregionen är starkare än vad den faktiskt är. Den generella välfärden är inte fullt utbyggd i vår region. Segregationen är mycket stor. Vård, skola och omsorg måste bli betydligt bättre. Felet är inte att landsting och kommuner har för mycket pengar. Det är tvärtom. I en sådan situation är det oansvarigt att sänka skatten, vilket drabbar de mest utsatta i samhället med ökade klassklyftor som följd. Inte minst är det helt felaktiga signaler som ges till landet i övrigt.

Fru talman! Jag begärde replik, jag instämde inte i anförandet. Jag noterar ivrigheten i att instämma i anförandet. Jag måste tolka det så att när man inte ställer sig upp tycker man tvärtemot den som har hållit anförandet. Det kan vara intressant att ha det i minnet när socialdemokrater talar i framtiden. Sylvia Lindgren började sitt anförande med en kraftfull deklaration om vikten av ett skatteutjämningssystem som om det vore någon här i kammaren som inte har krävt ett skatteutjämningssystem i Sverige. Det är klart att vi skall ha det. Vi skall hjälpa varandra, vi skall hålla ihop Sverige. Vi måste också inse de specifika problem som både storstad och glesbygd har. På den punkten uppfattade jag att Sylvia Lindgren förde ett intressant, rimligt och riktigt resonemang. Men när Sylvia Lindgren går hem från riksdagen och möter sina partikamrater i Stockholms stad är frågan om hon stolt och med rak rygg kan säga: Jag har röstat för ett jättebra förslag för Stockholm. Kan hon göra det med rak rygg? Kan hon möta alla sina partikamrater som högljutt i Stockholms kommun och i andra sammanhang har sagt att det här är ett dåligt förslag? Sylvia Lindgren anser tydligen att det här är ett jättebra förslag. Hennes partikamrater i Stockholm har alltså pratat i nattmössan. Eller är det så att de andra som i Stockholms stad har pratat mot förslaget inte har vetat vad de har pratat om? Jag vet inte riktigt på vilken sida Sylvia Lindgren står. Men jag tror också att Sylvia Lindgren kanske är lite lurad. En del andra kommuner i Stockholms län har ju på marginalen fått en viss förbättring med de förändringar som regeringen har vidtagit. Men Stockholms kommun har inte upplevt några förbättringar. De förbättringar som finns på papperet ligger ovanför spärreglerna som också utredningen har föreslagit. På papperet är det lite förbättringar, men realt sett tappar man fortfarande lika många miljoner kronor varje år på grund av det här förslaget. Sylvia Lindgren har inte lyckats för fem öre att få gehör för sina synpunkter. Det är den bistra sanningen som Sylvia Lindgren måste tala om för sina partikamrater och kommunmedborgarna i Stockholm.
Fru talman! Så som Stefan Attefall argumenterar i den här debatten handlar det tydligen mycket om vinnare och förlorare. Stefan Attefall tar upp hur mycket man förlorar i Stockholms kommun. För mig är det viktigt att se till att vi har en tillväxt som äger rum också i Stockholms kommun. Tillväxten här är positiv. Det beror inte minst på positiva förutsättningar, ett bra företagarklimat och att man också har en stabil ekonomi. Jag är kritisk till mångt och mycket i det här förslaget. Det tror jag också att de flesta uppfattade i mitt anförande. Det är också en av anledningarna till att vi från Stockholms stad och Stockholms län har motionerat i ärendet. Men vi har också fått svar på våra motioner. Man säger på s. 21 i betänkandet att man förutsätter att man skall ta till vara de här synpunkterna i framtiden. Och vi skall naturligtvis se till att utredningen har blåslampan på det. När det gäller olika principer är det också föremål för olika utredningar, inte minst när det gäller negativa marginaleffekter i inkomstutjämningen. Det är för oss socialdemokrater i Stockholm en oerhört viktig del. Men det har man också besvarat på s. 18 i betänkandet. Vi skall nu följa det här. Men att slåss med varandra med osolidariska medel tjänar ingenting till. Jag tycker att Stefan Attefall borde tala med sina egna partikamrater i denna kammare och också övertyga dem om vikten av Stockholmsregionen som motor i det här landet.
Fru talman! Att döma av reservationerna och motionerna i det här ärendet har kristdemokraterna bättre än socialdemokraterna förstått vikten av Stockholm som motor. Men jag håller med om att vi skall hjälpas åt med att vi försöka förklara de specifika problem och förutsättningar som Stockholm har och den roll som Stockholm spelar i landet. Som jag tidigare sade i mitt anförande kommer jag själv från Västerbottens län. Jag vet hur polariserad debatten mellan storstad och glesbygd är och hur viktigt det är att vi skapar förståelse för de olika delarna av landet. Jag är också ute efter att vi i Stockholm gemensamt och kraftfullt skulle kunna agera för att de orimliga effekterna av de nuvarande förslagen blev mindre eller helt skulle försvinna. Jag är rädd för att mina socialdemokratiska kolleger här i Stockholm har lagt ned kampen alltför tidigt. Sylvia Lindgren har uppenbarligen inte lyckats alls. Möjligen har Carina Moberg lyckats med något. Hennes kommun har åtminstone fått 24 miljoner i mindre försämring efter de förändringar som regeringen gjorde. Sylvia Lindgren kan inte visa upp ens det. Hon kommer hem med 0 kr i förbättring för sin hemkommun efter den intensiva kamp som hon har fört. Det är detta som är så tråkigt. Om vi hade agerat mer gemensamt och kraftfullt för Stockholm i de här diskussionerna, tror jag att Sylvia Lindgren hade kunnat spela en nyckelroll för att undvika de dramatiska effekter som det här förslaget faktiskt får. Det är att beklaga. Vi behöver ett växande Stockholm för att dra till oss jobb och företag från utlandet och för att generera och stimulera tillväxt i hela Sverige. Vi skall också ha ett skatteutjämningssystem och en nationell politik som sprider tillväxtens frukter och skapar dynamik i hela landet. Risken är att det system som vi nu håller på att ta beslut om bara stryper det som går bra men inte förbättrar för de övriga. Det är jag orolig för.
Fru talman! Stefan Attefall fortsätter med sin argumentation om vinnare och förlorare. Det skulle nu bli så mycket negativa effekter för Stockholm att vi borde slå näven i bordet. Stefan Attefall tänker då inte ett dugg på vilka åtgärder man själv agerar för och hur man försämrar förhandlingsläget. För mig är det fullständigt korkat att i en förhandling där man diskuterar skatter och kostnadsutjämning sänka skatten. Det ger för landet i övrigt en bild av att förhållandena i Stockholmsregionen är så bra att det går att sänka skatten. Ändå har man inte har löst frågorna om vård, skola och omsorg på ett sätt som jag anser vara tillbörligt. Vi har också gemensamt med olika partier i Stockholm gått ut med skrivelser om det här. Vi är där eniga om att det inte är synd om Stockholmsregionen. Här finns en enorm potential för tillväxt och utveckling. Vad vi behöver är förståelse för regionens speciella förutsättningar. Vi kan inte fungera som tillväxtmotor för landet om förutsättningarna för detta samtidigt tas bort. Att det går bra för Stockholmsregionen är avgörande för att hela landet skall utvecklas i positiv riktning. Stefan Attefall kan göra en god insats genom att försöka övertyga sina partikamrater här i kammaren om helheten. Vi i riksdagen har dock ett ansvar även för nationen som helhet. Därför är det viktigt att vi försöker få en så rättvis och solidarisk skattekostnadsutjämning som möjligt.

Fru talman! Vi skall i dag ta ställning till förändringarna i utjämningssystemet för kommuner och landsting. Jag vill här representera min valkrets Stockholm och dess 700 000 invånare, med deras problem, och göra några kommentarer till detta. Det här betyder inte att jag inte känner till andra landsändars problem, men jag är vald här och känner mig tvungen att ta upp denna stads problem. Jag vill redan i början av mitt anförande påpeka att jag anser att beredningen av ärendet har givit vissa positiva resultat. Regeringens förslag är klart bättre än utredningsförslaget, och utskottet har visat viss förståelse för de problem som finns i storstadsområdena. Man frågar sig dock som boende i Stockholms ytterstad varför våra problem har så svårt att tränga igenom i den här kammaren. Jag tror, fru talman, att det i stor utsträckning har att göra med att de ärade ledamöterna ser Stockholm som enbart Östermalm, Jag lovar er att detta inte är Stockholm. Stockholm är så mycket mer, som t.ex. Rågsved, Skärholmen, Tensta och Rinkeby. Någon säger då: Men titta på statistiken! Stockholm ökar med ca 8 000 invånare medan andra kommuner minskar. Medelinkomsten i staden är god. Det är ofta dessa statistikuppgifter som är vårt problem. Vi bedöms utifrån snittsiffror, inte efter bakomliggande orsaker och rörelser. Vi vet alla att den som har ena foten i kokande vatten och den andra i isvatten inte mår särskilt bra, men medeltemperaturen kan ändå vara rätt hygglig. Så är det ofta i våra storstadsbefolkningscentrum. Medeltalet kan verka högt och bra, men situationen kan vara svår. Låt mig visa på några siffror över problemet genom att analysera Stockholms befolkningsutveckling och en årlig befolkningsökning om 8 000 personer. Det är ju populärt att nu se till vad vårt århundrade har betytt. För Stockholm har det inneburit en befolkningsökning från 313 000 invånare till 727 000 invånare. Det har ju skett under lång tid och är väl inte något att prata om, kan många säga, men om man bryter ned siffrorna till att avse Stockholms innerstad, malmarna, Gamla stan och ytterstaden Farsta, Skärholmen, Vällingby och Kista blir bilden annorlunda. Då har innerstaden minskat med 40 000 invånare och ytterområdet ökat med hela 457 000 från 12 000 invånare. Det ger en helt annan och dramatisk bild än den första som jag gav. Anlägger vi ett annat perspektiv och tar tiden från andra världskriget till i dag, finner vi att innerstaden har minskat med hela 90 000 invånare och ytterstaden ökat med 240 000 invånare. Vi kan också jämföra Då finner vi att kommunen har minskat med 80 000 Varje landstingsman och kommunalman förstår säkert betydelsen av min redovisning: strukturella problem, skolor på fel ställen, äldre och yngre i olika stadsdelar. Genomsnittet kan verka vara bra, men strukturförändringarna har varit stora. Någon kan förledas att tala om att jag har pratat om långa tidsperioder. Låt mig därför se vad som döljer sig bakom en ökning om 8 000 invånare under 1997. Nettoökningen är alltså 8 000 personer, men de som har flyttat i min hemkommun är hela 167 277 personer under ett år. Vi är ensamma om att en så stor andel av befolkningen rör sig i en kommun. 18 000 har flyttat ut från vårt län. 23 500 från det egna länet har flyttat in, och de som har flyttat ut till utlandet är 6 168. 11 000 har flyttat till andra delar av landet, och 23 000 har flyttat in från andra länsdelar. Bara inom kommunen har 78 000 personer flyttat. Det är alltså gigantiska omflyttningar som sker. Alla förstår nog problemen för en kommun med den här stora omflyttningen. Det som jag har velat visa med dessa exempel är att det finns faktorer i storstadsregionerna som inte kan fångas upp i ett utjämningssystem. Andra specifika problem är högre medelinkomst men fler låginkomsttagare, dyrare boende och fler trångbodda, hög social utslagning, högre brottslighet, högre lokalkostnader - listan skulle kunna göras längre. En metallarbetare i Stockholm har lika inkomst, lägre skatt men mindre kvar att leva på än sin kollega på en mindre ort. Stockholm bidrar i många utjämningssystem; först till vårt inomkommunala för utjämning inom kommunen, sedan till det regionala för att klara regionen, vidare till det statliga för att klara landet och slutligen till EU för att vara med om en fördelning i hela Europa. Fru talman! Ärade ledamöter! Pröva våra problem öppet! Låt er inte luras av medelsnitt och statistik! Samma problem som vi har gäller också i andra storstadsområden och många av de storstadsområdenas grannkommuner. Jag har velat visa på de problem som ett sådant här system aldrig kommer att fånga upp och som det krävs förståelse från alla ledamöter från alla delar av landet för att man skall kunna lösa. Tack!
Fru talman! Jag vill först bara förundras över att inte den socialdemokratiska gruppen från Stockholms stad och län ställer sig upp och instämmer i det här anförandet. Jag tycker att det var lysande anförande av Ingemar Josefsson, som just pekar på många av de problem som storstaden har. Sedan har jag en kommentar. Ingemar Josefsson nämnde att en metallarbetare har lika lön men mindre kvar att leva på i Stockholm än i andra delar av landet. Ja, så är det, bl.a. på grund av de höga boendekostnaderna. Det är bl.a. därför det kanske är rimligt att skattesatsen är något lägre i Stockholm än exempelvis uppe i Umeå eller Lycksele, där jag har bott tidigare. Detta visar att de enkla schablonargument som kommer fram i den här debatten inte alltid är hållbara. Men jag tycker att Ingemar Josefsson höll ett mycket intressant föredrag. Jag vill gärna anmäla att jag instämmer till 98 eller 99 % i vad Josefsson sade.
Fru talman! Jag är glad för detta instämmande. Det fattas ju bara 1 %. Jag får väl slåss för den. Låt mig sedan säga att Stefan Attefall och hans parti har bidragit till de svårigheter jag har att förklara för landet i övrigt varför vi har våra problem. Hur skall jag kunna förklara för mina kolleger runtom i landet att vi har problem när Stefan Attefall och hans partikamrater sänker skatten? Hur skall jag kunna förklara för mina kolleger ute i landet att vi har problem när ni lösgör miljoner genom att sälja ut allmännyttan? Och kan kd, och för övrigt också Folkpartiet, förklara varför ni inte i något fall har ställt er upp när nu moderaterna i Stockholms kommun säger att man skall privatisera socialbidragen? Vart har kd och Folkpartiet tagit vägen då? Om ni på område efter område ställer upp på den moderata politiken och visar fram Stockholm som om det vore en guldgruva, hur skall vi då kunna få förståelse för våra problem? Ni undergräver trovärdigheten i de argument som vi faktiskt har. Där gör ni en stor björntjänst gentemot den här regionen.
Fru talman! Min avsikt var inte att förlänga debatten ytterligare, men Ingemar Josefsson tvingar mig ändå att något kommentera vad han säger. För det första gällde det skattesänkningen. Jag kan hjälpa Ingemar Josefsson att argumentera genom att citera honom själv: En metallarbetare i Stockholm har lika lön som metallarbetare i andra delar av Sverige men mindre kvar att leva på. Det kan väl vara ett argument att peka på: Det är annorlunda att leva i Stockholm, och därför kanske också skattesatsen behöver vara annorlunda än vad den är i en annan typ av kommun. För det andra tänker vi kristdemokrater inte alls, och för den delen inte moderaterna heller, sälja ut eller privatisera hela socialtjänsten. Myndighetsutövningen kan aldrig lämnas ut på entreprenad. Däremot är det möjligt - jag kan det för dåligt - att det finns vissa delar som man kan diskutera. Detta är dock ingenting som har diskuterats i majoriteten i Stockholms stad, utan det är fortfarande idéer från socialborgarrådet. Sedan har vi en grundläggande princip som jag tycker är ganska rimlig, nämligen att om människor vill äga sin bostad kan man också diskutera att sälja dessa bostäder till människorna. Det handlar inte om att sälja ut allmännyttan. Vi har inte gått med på några sådana uppgörelser, och det finns inte heller i den styrande majoritetens program att sälja ut allmännyttan helt och hållet. Men att på olika sätt frigöra en del av det kapital kommunen har och kanske använda det till investeringar i äldreboendet ser jag inte som speciellt märkligt. Tvärtom verkar det vara en god omsättning av stadens förmögenhet till fromma för vård och omsorg. Jag tycker kanske inte att det är något problem att argumentera för detta. Men om det nu är så att skattesänkningsdebatten är det svåra för Ingemar Josefsson måste hans slutsats rimligtvis vara: Höj skatten, så kan vi tala om hur dåligt vi har det i Stockholm och därmed få lättare att häva våra intressen vid kommunal skatteutjämning! Höj skatten ännu mer, så skickar vi en signal om att det är kris i Stockholms stad och län! Är det vad vi vill? Nej, det är ingen rimlig och riktig taktik eller strategi. Det viktiga är att bedriva verksamhet effektivt till fromma för medborgarna.
Fru talman! För en stund sedan var Attefall överens med mig om att en metallarbetare i Stockholm hade mindre inkomst att disponera. Efter att ha hållit med mig om det påstår han att denne skulle kunna köpa sin bostad i innerstaden efter det att ni har försålt den. Hur i fridens namn skall han få pengarna till att kunna köpa den bostaden? Det är dyrt i Stockholm om man gör på det sätt som ni föreslår. Det är omöjligt för dem som har de lägsta inkomsterna att komma åt de bostäder som finns. Det är alltså orimligt att göra på det sättet. Stefan Attefall tar också upp det här med att vi har lägre skatt. Vi hade ju redan från början lägre skatt än landet i övrigt när ni sänkte skatten i Stockholm. Det var ju inte så att ni sänkte från nivån hos en medelskattekommun, utan det var egentligen en ren demonstration. Till sist: Jag har förstått det så att ni tar avstånd från utspelet att privatisera socialbidragen.
Fru talman! Jag tyckte också att Ingemar Josefssons första inlägg var mycket intressant och belysande i den här debatten, eftersom han på ett bra sätt påvisade hur felkonstruerat det inomkommunala utjämningssystemet är. Ingemar Josefsson gjorde tydligt att det finns en rad mycket påvisbara brister i det systemet. Egentligen skulle man ha kunnat tro att ett sådant anförande skulle utmynna i något annat än att man sedan tillstyrker det som socialdemokraterna i utskottet har anfört. Jag vill bara till Ingemar Josefsson komplettera med att notera att debatten i Stockholms stad förra mandatperioden när man önskade få de olympiska spelen till Stockholm utgick från att om Stockholms stad satsade på att få olympiska spel skulle man därmed få ökade skatteinkomster och ökad tillväxt. En rad ekonomer uttalade sig och sade att så skulle det kunna bli. Jag noterar bara, Ingemar Josefsson, att hela den debatten utgick från föreställningen att det inomkommunala utjämningssystemet i så fall skulle vara avskaffat. Som det fungerar i dag skulle nämligen en sådan ekonomisk tillväxt i Stockholm omedelbart konfiskeras av systemet. Jag utgår från att Ingemar Josefsson av hela sitt hjärta tycker att ett sådant system är perverst och motverkar ekonomisk tillväxt. Till sist, fru talman, har jag lite svårt att förstå hur Ingemar Josefsson kan tycka att det är felaktigt att sänka skatten för låg och medelinkomsttagarna i
Fru talman! Jag tar det sista först: Det är inte bara skatten som avgör vad jag får ut och vad jag kan disponera av inkomsten. Det är inte bara skatt, utan det är också avgifter. En rad avgifter höjs, vilket gör det svårare för låginkomsttagarna. En hel del av de sociala förmåner som vi har dras också in, vilket också gör det svårare för dem som har det sämst ställt. Om Lennart Hedquist följer med mig ut i Stockholms förorter kommer han att få uppleva en verklighet som han inte anar. Han kommer då att förstå att det inte finns utrymme att sänka skatten. När det sedan gäller olympiska spel, fru talman, var det faktiskt så att staten var med och skulle ställa upp solidariskt på det. Det var inget projekt som vi genomförde bara i Stockholm, utan det var ett projekt som hela landet skulle vara med på. Det tycker jag att vi skall ha i många sammanhang.
Fru talman! Min poäng var att det fördes en diskussion som om Stockholms stad den vägen skulle få ökade skatteinkomster genom en ökad tillväxt. Och det kunde ju tyckas riktigt. Så skulle det säkert kunna bli, vilket skulle kunna betala en del av de kostnader som staden skulle ha för de olympiska spelen. Men, Ingemar Josefsson: Skulle de olympiska spelen ha hållits i Stockholm och vi hade haft dagens inomkommunala utjämningssystem hade ju den ekonomiska tillväxten tagits om hand av systemet och Stockholms stad hade inte fått några pengar. Detta belyser väldigt tydligt hur perverst hela systemet är. Jag har tidigare visat det utifrån förhållandena i Bergs kommun i Jämtland, Norberg i Västmanland och Markaryd i Småland. Detta system är tillväxtfientligt för hela landet, inklusive - självklart
Fru talman! Exemplet med Olympiaden är alldeles fel. Olympiaden var avsedd att användas i hela regionen. En rad tävlingar skulle förekomma på andra platser i regionen än i Stockholm. Det var ett spel som var spritt över hela regionen, t.o.m. angränsande län var involverade i Olympiaden. Jag var själv med i de här diskussionerna på både det ena och det andra sättet. Exemplet är taget helt ur luften för att vara med i den här debatten.
Fru talman! Den här debatten börjar handla om allehanda kommunalpolitiska frågor i allehanda kommuner. Jag vill bara säga att vi i Folkpartiet inte bara hyllar det kommunala självstyret utan faktiskt också närhetsprincipen. Därför tycker vi att de här debatterna skall föras i respektive kommun, kanske t.o.m. av en och annan enskild person. Jag vet inte vem som har replik på vem eller vem som har anförande, men som svar på Ingemar Josefssons frågeställning om att privatisera socialtjänsten vill jag säga att jag inte har någon som helst aning om detta annat än vad jag råkat höra på radio, nämligen att det moderata borgarrådet inte har föreslagit och inte strävar efter att privatisera socialbidragen. Jag tycker att själva påhoppet var lite befängt. Jag har en känsla av att den här typen av debatt skulle vinna rätt mycket på att man åtminstone bemödade sig om att lyssna på vad de enskilda kommunalpolitikerna eller för den delen riksdagspolitikerna föreslår. Jag skulle i stället vilja fråga Ingemar Josefsson en sak. Anser Ingemar Josefsson att kostnadsutjämningssystemet skall utjämna för strukturellt opåverkbara kostnader, eller skall det vara ett system som kompenserar för olika hög skattesats? Såvitt jag har förstått gäller då: Ju högre skattesats, desto mer kompensation. Om det är så det är innebär det att ju lägre skatt man har, desto mindre kostnadsutjämning skall man få, ju högre skatt, desto mer. Hur kan det då komma sig att ni nu är nöjda med ett system som gör att den kommun i vårt län, Botkyrka kommun, som har den allra högsta skatten faktiskt bara får 102 kr per invånare i kostnadsutjämningsbidrag? Är inte det väldigt orättvist? Borde inte Botkyrka kommun, som har så hög skattesats, få mycket mer? Men i så fall: Har vi inte då kommit väldigt långt bort från de ursprungliga idéerna, nämligen att det här skall vara ett system som utjämnar för strukturellt opåverkbara kostnader?
Fru talman! När utspelet om socialbidragen kom första gången gällde det helt klart att privatisera socialbidragen. Det som jag förvånades över var inte att moderaterna gjorde utspelet, utan att varken Folkpartiet eller kd snabbt tog avstånd från det. De har över huvud taget inte varit med i debatten. Det är andra som har tagit den debatten. Det var det jag påpekade. Mitt exempel, där jag använt mig av Stockholm, var mer för att visa på faktorer som kan vara svåra att fånga upp i ett utjämningssystem. Jag har fortfarande synpunkter på den här typen av uppgifter om högre och mindre, där man både har de bästa förhållandena och de sämsta förhållandena. När man får ett snitt förefaller det som om allting är bra. Detta gäller väldigt mycket i storstadsregionerna. Det är ingenting som jag enbart säger nu, utan det har jag sagt under flera år. I både Malmö och Göteborg, liksom i Stockholm, har flera partier också försökt att påvisa detta gentemot staten. Där är det snarare så att vi inte inom partierna har problem, som vi kanske har mot andra, som har svårt att se igenom de problem som jag nu försökt att belysa.
Fru talman! Det var inte det frågan gällde, utan frågan gällde socialdemokraternas ständigt återkommande litanior om att det faktum att man har en lägre skatt eller att man väljer att försöka sänka skatten automatiskt skall medföra att man skall få mindre kompensation för strukturellt opåverkbara kostnader. Det är det sambandet som jag tycker är så intressant att höra er förklara. Skall det vara en utjämning för strukturellt opåverkbara kostnader eller skall det vara en mer godtycklig utjämning som är satt i förhållande till skattesatser? Om det är den modellen, varför nöjer ni er då med att säga att Stockholm nu skall få nedskärningar? Varför vill ni inte gå vidare och t.ex. lite godtyckligt höja kostnadsutjämningen till Botkyrka kommun, som har flera kronor högre kommunalskatt?

Vi går nu vidare till finansutskottets betänkande nr 24. Jag vill informera kammarens ärade ledamöter om att som vi nu ligger till i ärendehanteringen är risken påtaglig för att vi måste sätta ut ett extra sammanträde på onsdag eftermiddag för att hinna med de beslut som skall fattas under våren. Jag vill därför vädja till kammarens ledamöter att medverka till att vi kan slutföra också detta ärende och den tidigare utsatta voteringen i dag, som ett första steg på vägen för att undvika ett extra sammanträde.
Fru talman! Det ärende som vi nu övergår till att behandla avser regeringens skrivelse om utvecklingen inom den kommunala sektorn. Den är en redovisning till riksdagen över tendenser inom olika områden. Tyvärr har det blivit så på senare år att den här skrivelsen har tenderat att bli lite grann en skönskrivning i många hänseenden. Man väljer att plocka ut det som man tycker är positivt, men man döljer negativa utvecklingslinjer, som borde diskuteras mer. Vi har från moderat håll av den anledningen väckt en motion där vi har pekat på problemen inom skolan, inom sjukvården, inom äldreomsorgen och vad som borde göras på nationell nivå åt dessa problem, men också som ett observandum, framför allt till de kommunpolitiker som har ansvaret. Det är i regel även där socialdemokratiska sådana. Det finns i betänkandet redovisningar av vad de olika fackutskotten har framfört i dessa hänseenden och avvikande meningar, i regel från de borgerliga partierna. Jag skall inte uppehålla kammaren med att närmare gå in på de frågorna, utan hänvisar till betänkandet. Sedan har vi i motionen tagit upp problemen med att man inte redovisar den kommunala sektorns omfattning på ett korrekt sätt i och med att man från regeringens sida undantar den verksamhet som bedrivs i de kommunala företagen från redovisningen av kommunsektorn. Eftersom det är så pass omfattande verksamhet i de kommunala företagen blir en sådan redovisning en något felaktig beskrivning av omfattningen av den kommunala sektorn. I en reservation har vi från Moderaterna, kd och Folkpartiet pekat på att regeringen bör återkomma och överväga de närmare formerna för en korrektare redovisning här. Men, fru talman, jag skall använda min återstående tid till att något beröra reservation 2, som rör den avancerade skatteplanering som bedrivs i många kommuner genom olika kommunala bolag och koncernbildningar. Man kan tycka att det är märkligt att det uppstår situationer där skattemyndigheterna ligger i tvist med ett stort antal kommuner angående deras skattesituation genom de kommunala bolagen. Skälet till att det är konstigt är att kommunal verksamhet i grunden ju är skattebefriad. De här skattetvisterna uppstår just genom att så mycken kommunal verksamhet bedrivs i bolagsform. När sedan kommunerna försöker undgå beskattningen gör man inte detta genom att återgå till förvaltningsformen, där man ju är skattebefriad. I stället har man ägnat sig åt att bilda kommunala koncerner. Man har gjort diverse transaktioner med reverser, aktieägartillskott, koncernbidrag osv. Den vägen försöker man då åstadkomma en fördelaktig skattesits. Det är naturligt att man från skattemyndigheterna har reagerat mot detta. Från bl.a. min egen hemkommun, Uppsala, kan jag redovisa att det föreligger ett stort antal skattetvister. Men jag vet att sådant förekommer på många håll i landet. Denna fråga aktualiserades ju bl.a. i en interpellationsdebatt den 6 december 1996. Då tog dåvarande skatteministern Östros upp frågorna. Han sade att innebörden av arrangemangen om avancerad skatteplanering i kommunerna är att bolagsbeskattningen sätts ur spel. Östros höll med interpellanten om att förfaringssättet i kommunerna är oacceptabelt. Han fortsatte med att säga att han för dagen inte var beredd att lämna besked om vilka åtgärder som bör vidtas för att stävja förfarandet. Svaret kräver en närmare analys. Det är två och ett halvt år sedan som svaret gavs. Det har inte kommit någon analys eller några åtgärder från regeringens sida. Problemen tas över huvud taget inte upp av regeringen i sin redovisning till riksdagen. Vi har från moderat håll reagerat, och vi menar att det är ett otillfredsställande förhållande att man inte har åtgärdat dessa problem. Nu råkar jag mig anse att jag kan göra en djärv gissning att det är Jörgen Andersson - som var kommunminister under dessa år - som kan ha varit en person som såg till att regeringen inte gjorde den analys som Östros ville genomföra. Det kunde finnas personer som tyckte att kommunerna borde kunna få fortsätta att arbeta så. Det kunde vara intressant att få höra av Jörgen Andersson senare i debatten hur han vill förklara regeringens passivitet, men också hans passivitet under den tid han satt i regeringen att inte ingripa mot kommunernas avancerade skatteplanering. Fru talman! Även om jag står bakom samtliga moderata reservationer i betänkandet, nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 2 under mom. 3.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
Det finns en hierarki, som innebär att all övrig lagstiftning skall utövas i enlighet med konstitutionen. Vi har principer om den kommunala självstyrelsen, lokaliseringsprincipen, beskattningsrätten och var den kommunala verksamheten skall utföras. Vi har också inom EU en central maktfördelningsprincip som kallas för subsidiaritetsprincipen. Jag lägger gärna ut orden vid ett senare tillfälle. Under min korta tid i riksdagen har jag slagits av att man i ett antal propositioner inte tycks ta hänsyn till dessa konstitutionella principer som jag nyss nämnde. De tycks kunna åsidosättas när det behövs. Såväl Landstingsförbundet som Kommunförbundet kämpar för sina självstyrelsenivåer. I Kommunförbundets verksamhetsplan för 1999-2003 läser vi följande citat: "Det är statsmakterna som sätter ramarna för den kommunala självstyrelsen. Regeringsformen understryker i sin första paragraf självstyrelsens betydelse för den svenska demokratin. Ändå är insikten om denna betydelse ibland ganska klen." Sedan fortsätter skriften, som Ilmar Reepalu skrivit förordet till, med att beklaga hur självstyrelsen har beskurits under de senaste åren. Det låg en bred enighet bakom detta. bör rimligtvis nu eller vid annat tillfälle principiellt försvara sitt och regeringens agerande. Förmodligen har det med den rättsfilosofiska grundsynen att göra. Jag tycker mig ibland kunna skönja en tämligen pragmatisk s.k. rättspositivistisk inställning, dvs. att om den politiska viljan hindras av t.ex. konstitutionen är det snarare konstitutionen som är problemet än viljeinriktningen. Trots principerna, dvs. det som är grundläggande och det som skall värna rättssäkerheten, vill ni gå dem emot. Det leder förklarligtvis till en rättsosäkerhet. Det är därför vi driver krav om en starkare rättskultur med en författningsdomstol m.m. I våra reservationer yrkar vi bifall till kända ståndpunkter som att långsiktiga tillväxtförutsättningar kräver ett bättre företagsklimat. Vidare gäller det lägre skatter för låg och medelinkomsttagare, om vårdnadsbidrag, om rättvisa inom barnomsorgen, om en rekonstruktion av sjukvården med en kraftig successiv ökning av antalet vårdplatser, om fler lärare i skolan osv. Nu prioriterar jag och ber Jörgen Andersson besvara några av mina tidigare bekymrade reflexioner. Jag har också en fråga om maxtaxan. Vad är avsikterna med maxtaxan på daghem? Den kan tolkas som ett ingrepp riktat mot den kommunala självstyrelsen. Finns det någon avsikt att i framtiden göra förskola och/eller daghem till obligatoriska delar av den kommunala servicen? Man kan ju ana något. Det finns tillfälle att klarlägga detta.

Fru talman! Årets skrivelse från regeringen om utvecklingen inom den kommunala sektorn andas att tillståndet i landsting och kommuner är gott. Så är inte fallet enligt min mening. Här finns två stora problemområden. Det första handlar om kommunernas ekonomi och de stora framtidsproblem som ingen verkar vilja eller förmå ta itu med. Det andra stora problemområdet handlar om hur regeringen mer och mer vill påverka den kommunala ekonomin. 35 % av budgetutrymmet i den kommunala sektorn är redan nu statligt reglerat, och utrymmet ökar. Den underliggande "Perssonplanen" för kommunal utveckling verkar handla om att bestämma själv, dvs. att Persson eller regeringen skall bestämma själv. Jag skall ge några exempel. 1. I dag har kammaren diskuterat "Perssonplanen", dvs. att ta ifrån kommunmedborgarna äganderätten över sina bostadsföretag och därmed rätten att själva bestämma över vad som skall ske med de hus som har byggts upp av skattebetalarnas pengar. Vi i Centerpartiet vill att den kommunala självbestämmanderätten skall göra att kommunerna själva får bestämma sådana saker. 2. Landstingen skall inte framöver själva få bestämma över vilken driftform sjukhusen skall ha. Centerpartiet vill att landstingen själva skall få bestämma sådana saker. 3. Förslagen om maxtaxa tar ifrån kommunerna möjligheten att använda reformutrymme för förbättringar i skolan och ökad valfrihet för föräldrarna. I stället träder "Perssonplanen" in - staten bestämmer. Centerpartiet vill ha valfrihet i barnomsorgen. 4. Bibliotekslagen handlar mycket om att medborgarna skall ha tillgång till litteratur och folkbibliotek. Det är jättebra. Men varför bara på ett visst sätt i ett visst sorts hus? 5. Sedan är det maxtaxan och äldreomsorgen. Det finns mycket att göra för att få både ett bättre och billigare boende för personer som behöver utnyttja äldreomsorgen. Men varför återigen låsa fast hela sektorn i likformigt betongtänkande? Dessa strukturförändringar är djupt ideologiska. Regeringen, med statsminister Göran Persson i spetsen, driver utvecklingen åt vänster. Det innebär minskat kommunalt inflytande över det som kommuninvånarna faktiskt äger och minskat inflytande för familjerna i sig. Staten skall bestämma. Det innebär också att väljarna lokalt omyndigförklaras. De förstår ju inte bättre än att välja företrädare som har fel åsikter. Staten skall bestämma. Det innebär uppbyggnad av fyrkantiga system enligt sextiotalsmodell som inte passar dagens samhälle och de individuella behov som finns. Fru talman! Sveriges kommuner står inför gigantiska problem. Om resultatet för kommunerna sammantaget rensas från extraordinära poster, dvs. utförsäljningar, är resultatet negativt under samtliga år från 1993 till 1998. År 1998 redovisar 60 % av kommunerna ett negativt resultat. Alla landsting utom ett visar underskott. Landstingens totala underskott är 6,1 miljarder kronor. Bostadsdelegationen har fått ta emot 62 ansökningar från kommuner som dras med övermäktiga bördor för boendet. Jag skall ta några huvudområden som gäller stora framtidsproblem. Landstingens på sina håll katastrofala ekonomi borde få alla politiker över partigränserna att fundera på framtiden. Vården blir dyrare, underskotten ökar och väntetiderna i vården blir allt längre. Samtidigt blir det svårare att rekrytera personal, och personalkostnaderna ökar. Utflyttningen från vissa delar av landet gör det nästan omöjligt att rekrytera fast anställda läkare på sina håll. Samtidigt höjs avgifter för vård, och högkostnadsskyddet höjs så att människor med låg inkomst inte har råd att gå till doktorn eller råd att lösa ut sin medicin. Detta gynnar inte folkhälsan och kan utvecklas till en tragedi för enskilda personer. Olika beredningar arbetar nu med äldreomsorgen, för att nu ta nästa problemområde. Vi vet att kvaliteten på sina håll inte är bra. Vi vet att det är svårt att rekrytera ny personal och att det ibland finns kunskapsbrister om t.ex. demensfrågor, psykisk sjukdom och kulturkunskap om de nya grupper av äldre som behöver utnyttja omsorgen framöver. Sverige är ett mycket speciellt land där vi äter filmjölk till frukost. Men hur mår de gamla som för första gången kanske konfronters med den svenska kulturen i mellanmjölkens land när de har blivit senildementa? Fru talman! 20 % av dagens pensionärer har minst en förälder i livet. Här finns alltså stora problem och också problem med läkartillgång i det ordinära och särskilda boendet och när det gäller vård i livets slutskede. Den som är handikappad och har haft assistent fram till pensionsdagen har än värre problem. Inom individ och familjeomsorgen blir beroendefällan alltmer synlig i takt med att de arbetslöshetsrelaterade korttidsutbetalningarna minskar. Socialbidragets roll förändras från kortvarigt försörjningsstöd till att nu i huvudsak vara ett långvarigt försörjningsstöd. Den livssituation som dessa människor lever i är förnedrande, och vi måste förändra hela systemet så att det finns en grundtrygghetsnivå som inte är beroende av att man med mössan i hand skall be om bidrag för minsta sak. I stället skall pengarna satsas på att ge varje människa ett stöd för att förändra sin livssituation. Förslaget om maxtaxa omyndigförklarar föräldrar som inte tillåts välja omsorgsform för sina barn. Det omyndigförklarar också alla väljare som inte kan styra hur kommunen skall arbeta när det gäller barnomsorg. Jag skall för tids vinnande inte gå in på fler exempel. Jag skall bara nämna att bara drygt hälften av landets kommuner har antagit ett lokalt Agenda 21 program eller en handlingsplan. Avslutningsvis: Många av de för oss vanliga människor viktigaste verksamhetsområdena inom det offentliga har stora bekymmer vid horisonten. I den skrivelse som regeringen förelagt kammaren finns inga nya lösningar och inget nytänkande. Det finns inte heller alltid en korrekt uppfattning om problemens art och storlek. Det enda regeringen vill göra är att öka statens makt ekonomiskt och politiskt. Det är synd, synd för alla väljare och deras familjer och synd för Sverige. Fru talman! Jag står givetvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande har jag inget yrkande utan ber att få återkomma i en motion i höst.
Fru talman! Vi har ägnat hela denna dag och kommer att ägna en liten stund till åt att diskutera olika aspekter på den kommunala ekonomin och den kommunala verksamheten. Jag tycker att de tre långa debatter som vi haft i dag, först om bostadsföretagen, sedan om skatteutjämningssystemen och den debatt som vi har just nu, visar på sambandet mellan de olika delarna av den kommunala verksamheten, men också att hanteringen av de kommunala bolagen löper som en röd tråd. Jag skulle vilja särskilt påpeka att man i skrivelsen nämner att det fortfarande 1997 fanns över 1 500 majoritetsägda kommunala bolag och att kommunerna har ett borgensåtagande mot sina bolag, 220 miljarder kronor utöver de olika typer av underskott som man går in och täcker och de andra nackdelar som det finns vad gäller illojal konkurrens, bristande insyn. Jag tycker att för varje gång vi diskuterar en fråga som har med den kommunala sektorn att göra så kommer man in på de kommunala bolagen. För mig är det fullkomligt obegripligt hur socialdemokraterna så styvnackat kan hålla fast vid att kommunala bolag skall man bedriva verksamhet i. När det gäller bostadsföretagen vill man göra allt för att hindra kommunerna från att avveckla de bolagen eller se till att de ägs i annan form. Däremot när det gäller sjukvård får vi höra att det är precis raka motsatsen. Då vill man gå in och styra så att kommunerna, om de vill det, inte skall bedriva sin sjukvård i kommunala bolag. Förutom att vi tycker att bolagsformen som sådan är mycket olämplig för kommunal drift - man konkurrerar i många fall på ett dåligt sätt med andra företag, att man inte använder skattebetalarnas pengar på det bästa sättet - blir man också väldigt förvånad över synen på det kommunala självstyret och närhetsprincipen. Vi har i reservation nr 1 föreslagit att man skall vara tydligare på att redovisa den totala kommunala sektorns storlek och göra det utöver den standardredovisning som är hämtad ur nationalräkenskaperna på ett sådant sätt att det verkligen fullt ut blir tydligt. Den andra reservationen gäller de kommunala skattetvisterna, där Lennart Hedquist tidigare här har refererat på ett bra sätt vad det är vi anser att man behöver komma fram med. Det är egentligen helt orimligt att kommunerna först på ett enligt mitt sätt att se det helt felaktigt sätt bedriver kommunal verksamhet i bolagsform och sedan, för att komma undan de effekter som bolagsformen medför, nämligen beskattning, skall komma runt det en gång till i stället för att återgå till att bedriva det på normalt kommunalt sätt. Fru talman! Det finns en mängd andra saker som vi tycker är intressanta som redovisas i den här skrivelsen och som väl passar att diskuteras, men timmen är sen. Jag vill bara notera att den utlovade vårdgarantin inte hålls och att den har försämrats från perioden strax före valet till perioden strax efter valet. Jag noterar att det inom äldreomsorgen är färre som får hjälp nu än vad det var för fem år sedan. Det är alltså färre som får hjälp nu än under den borgerliga tiden. Men hjälpbehoven har knappast minskat. Jag noterar att Handikappombudsmannen anser att det finns mycket stora brister när det gäller handikappstödet och att stödet enligt LSS har blivit svårare att få. Det står att funktionshindrade personers möjlighet att få individuellt anpassat stöd i en lämplig boendeform och kvaliteten på det individuella stödet till bostaden har utvecklats negativt. Det finns en rad sådana här försämringar som har hänt under åren och som jag tycker är ett ganska bra bevis på vad som händer när man inte använder skattebetalarnas pengar på det effektivaste och bästa sättet, när man inte ser till att fokusera det som är kommunernas huvuduppgifter utan tittar bredvid målet och ägnar sig åt annat. Det här tycker jag är mycket allvarligt. Därför tycker jag att det skulle ha varit bra om man i den här skrivelsen hade varit beredd att redovisa ytterligare ett antal saker som vi har motionerat om tidigare år men inte fått något gehör för, t.ex. hur långa köer det är till olika typer av äldreboende, hur långa köer det är till barnomsorgen. I skrivelsen står det bara att man i princip upprätthåller barnomsorgsgarantin. Men för de familjer som får stå i dagiskö kanske både ett halvår och ett år är det beskedet att man i princip inte har några köer inte någon direkt tröst. Jag noterar också i skrivelsen att det var färre socialbidragshushåll på den borgerliga tiden. Det här är inte bara någonting som kostar pengar utan en mycket oroande utveckling för enskilda individer, eftersom socialbidragsberoendet innebär att man är utestängd från väldigt mycket i samhället och att man fastnar i fattigdomsfällor. Skolans utveckling är verkligen inte någonting som man heller blir speciellt glad av att se. Det är en förfärande hög andel som inte blir godkända på det individuella programmet. Det är en mycket hög andel som går på det individuella programmet i gymnasiet. Det här är sådant som mycket tydligt visar på behovet av att gå vidare med gymnasiereformen och avveckla en hel del av de regler som tidigare införts. Fru talman! Det finns väldigt mycket som man hade velat säga där skrivelsens redovisning, tycker jag, ger väldigt starka belägg för många av de förslag till förändringar som vi liberaler driver. Jag står givetvis bakom alla reservationer i betänkandet, men jag avstår från att yrka bifall till någon.

Fru talman! Det hade givetvis varit oerhört intressant att dra i gång en längre debatt om utvecklingen av den kommunala sektorn. Jag skall för min del försöka bidra till att hämta hem lite grann av den tid som har förlorats här i kväll. Ett tag trodde jag att Jag skulle vilja säga att det som är det utmärkande för utvecklingen i den kommunala sektorn inte är att problemen är borta. Det finns fortfarande en mängd problem som vi har kvar att lösa. Jag vill inte teckna den kommunala utvecklingen i alltför ljusa färger. Det finns fortfarande behov både inom primärkommunala sektorn och inom den landstingskommunala sektorn som vi måste göra någonting åt. Samtidigt måste vi ändå säga att man i dag har 22 miljarder mer i statsbidrag att röra sig med än vad man hade 1996. De generella statsbidragen, som är ett tecken på erkännandet av den kommunala självstyrelsen, är i dag betydligt större. De är den i statsbudgeten största posten - större än statsskuldsräntorna. På den tiden som Karin Pilsäters och Lennart Hedquists partier regerade var statsskuldsräntorna betydlig större än utgifterna till de kommunala statsbidragen. Det säger någonting om vad som har gjorts under denna tid. Vi räknar med att ungefär 50 kommuner icke kommer att klara balanskravet 2000. Ungefär sju landsting har icke möjlighet att klara det. För tre år sedan var det ungefär 80 kommuner som icke skulle klara balanskravet. 30 kommuner klarar det genom höjningarna av de generella statsbidragen. Jag kan säga att regeringen kommer att tillsätta en grupp som får i uppgift bl.a. att kartlägga vad det beror på att vissa kommuner inte klarar balanskravet. Man kommer också att sätta in både personella och ekonomiska resurser för att samtliga kommuner skall klara balanskravet. Två och en halv miljard är avsatta de närmaste budgetåren just för att de kommuner som har problem med sina kommunala bostadsbolag skall få möjlighet att klara verksamheten utan att ta pengar från skattekollektivet till att sanera sina bostadsbolag. Utvecklingen i den kommunala sektorn är positiv, men det finns fortfarande problem. Jag tycker inte att vi skall blunda för problemen, men vi skall heller inte klä oss i säck och aska, som Lena Ek gjorde. När jag hörde hennes inlägg trodde jag faktiskt att Sverige var förflyttat till en annan del av detta jordklot. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till regeringens skrivelse, och jag yrkar på att den efter behandlingen läggs till handlingarna.
Fru talman! Även om timmen är sen hade det naturligtvis varit av stort intresse att höra Jörgen Andersson motivera varför han under sin tid i regeringen inte vidtog någon åtgärd för att stävja den väldigt avancerade skatteplanering som nu pågår i kommunsektorn, egentligen helt i onödan. Det gör inte heller regeringen för närvarande. Man borde kunna ha regler som gör att kommunerna inte behöver involvera sig i den typen av transaktioner. Det är den ena frågan. Den andra frågan för jag fram mer i form av ett påstående. Jörgen Andersson utvecklar nu sina tankar kring det kommunala balanskravet och de svårigheter som många kommuner och landsting säkert har att följa detta s.k. krav. Det är att notera att det är så utformat att det är kommunfullmäktige respektive landstingsfullmäktige som själv beslutar om man skall följa det kravet. Upplever man att man har synnerliga skäl att inte göra det kan man låta bli att följa balanskravet.

Fru talman! På den första frågan kan jag svara att det kan vara på det sättet att våra erfarenheter skiljer sig åt. Jag anser icke att kommunerna bedriver en avancerad skatteplanering, som Lennart Hedquist anser. Det finns inget förbud mot att kommunerna lägger in sina bolag i en koncernbildning. Lika lite som jag anklagar det privata näringslivet, där det finns koncernbildningar, för att bedriva avancerad skatteplanering anklagar jag kommunerna för att göra det. Men skulle det vara på det viset att man varken inom det privata näringslivets koncernbildningar eller inom kommunernas koncernbildningar följer de av riksdagen stiftade lagarna anser jag definitivt att skattemyndigheterna skall gripa in i båda fallen.
Fru talman! Det är en egendomlighet i det Jörgen Andersson nu säger. Skatteminister Thomas Östros påtalade ju själv i denna kammare att innebörden av detta arrangemang, där kommunerna inom koncernbildningen överför pengar till sig själva i form av skattefria ränteintäkter, är att bolagsbeskattningen sätts ur spel. Östros tog upp detta i kammaren och sade att det sätt på vilket detta sker är helt oacceptabelt. Han sade då att regeringen skulle genomföra en närmare analys av vilka åtgärder som skall vidtas för att stävja förfarandet. Jörgen Andersson vidtog ingen åtgärd när han var kommunminister i detta hänseende. Det är uppseendeväckande om majoriteten i finansutskottet fortfarande har den inställningen att man inte skall göra någonting, trots att det pågår ett mycket stort antal skattetvister. Staten är genom Riksskatteverket och skattemyndigheterna involverade i tvister med kommunerna om detta. Jag tycker som sagt att det är oacceptabelt att detta får fortgå.

Fru talman! Jag tänkte be att få börja med ett tillkännagivande eftersom det har varit en fotbollsmatch mellan oppositionen och socialdemokraterna. För första gången på 27 år vann oppositionen mot socialdemokraterna med 1-0!

Fru talman! Ett ton avfall, sopor, förbrukat material och sådant vi inte behöver längre. Ett ton är ruskigt mycket. Det är så mycket avfall som produceras per person varje år i Sverige. Vi hinner lämna efter oss 75 ton under ett liv. Då är ändå molekylsopor vi släpper ut i våra skorstenar och avgasrör oräknade. Det är detta ton avfall som vi varje år lämnar efter oss som propositionen handlar om. Uppenbarligen är det så att vi måste göra någonting åt avfallsmängderna. Allt annat är ohållbart. Vi tycker att det är ett bra förslag med en avfallsskatt. Det är en tydlig signal att vi inte accepterar ett samhälle som producerar så mycket avfall som vi gör i dag. Det är en viktig del i en strategi för att minska avfallet. Rätt utformad skulle den kunna vara ett mycket bra sätt att öka återanvändning och återvinning. Vi ställer oss därför bakom huvudinriktningen i propositionen. Men så som förslaget är utformat har det allvarliga brister. Huvudinriktningen för avfallspolitiken måste vara att öka återanvändning och återvinning. Vi lever i en värld med begränsade tillgångar. Avfall utgör ofta en resurs som kan och behöver tas till vara i ett resurseffektivt samhälle. Då är det också viktigt att en avfallsskatt utformas på ett sätt som stimulerar en sådan utveckling. Vi vill stimulera en utveckling mot återanvändningsbara produkter, mot material som kan återvinnas i ett kretslopp eller material som hör hemma i ett naturligt kretslopp dit de kan återföras. Problemet med det förslag som vi fattar beslut om i morgon är att det inte entydigt stimulerar resurseffektivitet genom återanvändning och återvinning. Morgondagens beslut handlar om en avfallsskatt på den del av avfallet som läggs på deponi men inte på den del som bränns i en sopförbränningsanläggning. Med den här avfallsskatten som ensidigt belastar deponering kommer antagligen sopförbränningen att öka. På grund av planerna på en ensidig avfallsskatt har befintliga avfallsanläggningar börjat planera för en kraftigt utbyggd kapacitet. Dessutom planeras nya avfallsförbränningsanläggningar. När man väl har byggt ut kapaciteten i förbränningsanläggningarna kommer det att bli svårt att förändra avfallsflödena senare. Man kan spekulera i varför en riksdagsmajoritet fattar ett sådant beslut. Kan det vara så att man gör det mot bättre vetande på grund av att EU:s definition av avfallsförbränning är att det är återvinning? I sin övernitiskhet att följa EU:s definitioner gör man något man inser är fel. Eller är det så att man inte ser problemet? Ser man inte sopförbränning som ett problem? Tycker man att det är skönt om soporna eldas upp så att man slipper se avfallet och därigenom låter problemen försvinna? Det skall bli intressant att få höra Socialdemokraternas resonemang, att få höra hur de tänker som så ofta framhåller resurseffektiviseringen som en ledstjärna i miljöarbetet. Vart tog visionen om faktor 10 Det skall också bli intressant att höra Centerns argument för att köpa detta helt okritiskt. De brukar ju framstå som kretsloppets förespråkare. Skall de låta sitt kretsloppstänkande gå upp i rök i en sopförbränningsanläggning? Ett annat problem som fanns i regeringens förslag var att det inte gynnande biologisk avfallshantering. Att behandla avfallet i en biologisk process för att utvinna gas och i viss mån stabilisera avfallet är en metod som har fördelar framför konventionell deponering och framför sopförbränning. Det är självklart ingen långsiktig uthållig metod att röta blandat avfall, men bör det ändå inte behandlas och beskattas på samma sätt som vanlig deponering? Det har vi gjort någonting åt i riksdagsbehandlingen. Det man får ut från deponin i form av gas som bildats vi rötningen skall inte beskattas såsom regeringen föreslog. Det gynnar självfallet biologisk behandling, och det gynnar också ett omhändertagande av deponigas från en vanlig deponi. Vi anser trots allt att det är ett steg i rätt riktning att anta förslaget om en avfallsskatt på deponering med de ändringar som har gjorts. Vi hade naturligtvis önskat ett mer offensivt förslag, ett förslag som inte varit så undfallande för sopförbränningen, men tyvärr har vi inte funnit någon majoritet för det i riksdagen. Jag yrkar därför bifall till vår reservation nr 4.

Fru talman! Jag vill också göra mitt inlägg så kort som möjligt. Jag yrkar bifall till reservation 7 under mom. 7 och ställer mig givetvis bakom övriga kristdemokratiska reservationer. Kristdemokraterna anser det vara fel med skatt på sådan verksamhet som är till gagn för en bättre miljö och hushållning med material och energi och som kan främja att ett kretslopp uppnås. Det är helt i enlighet med portalparagrafen i miljöbalken. Vi ger således vårt bifall till de delar av betänkandet och propositionen som tydligt markerar en hållbar förvaltning av naturen. Det kan röra sig om t.ex. deponigas eller lak och reningsvatten. Kristdemokraterna anser tillsammans med övriga reservanter att nettodeponimetoden skall gälla. Således skall, enligt vår uppfattning, deponigas ej beskattas. Det är ett sätt att uppmuntra till att ta till vara alla alternativa energikällor. Jag vädjar om kammarens stöd för ett tillkännagivande åt regeringen om att skyndsamt återkomma med förslag som syftar till att stimulera användningen av deponigas till energiutvinning. Således skall skatt ej uttas av deponigas och lak och reningsvatten som tas ut från en i övrigt skattepliktig anläggning. Den öppning som finns i propositionen i dag angående vissa avfallsslag som skulle kunna vara skattebefriade med anledning av att det inte i dag finns några miljömässiga acceptabla alternativ till deponering kan tyckas vara positiv. Utskottet har noterat Kristdemokraternas motion och skriver att regeringen kommer att följa teknikutvecklingen. Jo, det är hedersamt, men vad annat kan man förvänta sig. Vi skulle därför i enlighet med motion Sk30 gärna se en inventering över de avfallsslag som fram till i dag saknar reala alternativ till deponering. Det skulle vara tryggt om regeringen påbörjar denna inventering inom kort. För att deponianläggningen skall vara funktionell krävs även skattebefrielse på sådant material som kommer att användas för materialåtervinning samt avfall som är avsett att användas inom en anläggning för avvattning eller rening av flytande avfall där det renade vattnet inte deponeras inom anläggningen. Vi skall inte skapa onödiga hinder för den verksamhet som är till nytta för ett långsiktigt och miljövänligt samhälle. Framtiden kommer att erbjuda oss ännu fler möjligheter att tillvarata resurser. Därför måste det finnas öppningar i lagstiftningen som möjliggör kommande skattefria miljöinsatser. Motiveringen till mitt yrkande på bifall för reservation 7 är att samhället borde stimuleras i stället för att bestraffas som en beskatttning kan tolkas. Eftersom hanteringen av hushållens källsortering av papper stimuleras av miljö och resursskäl borde även avfall från energiutvinning med biobränslen befrias från skatt. Detta är bakgrunden till Kristdemokraternas ställningstagande till varför biobränslen skall undantas från skatt. Det är viktigt med stimulans för att skapa nya former för bevarandet och förvaltningen av miljön. Vi får på intet vis slå oss till ro och tro att avfallsproblemet och miljöfrågorna för alltid är lösta. Varje år kommer det nya produkter och varje år borde vi därför uppdatera våra rutiner för val av miljövänliga rutiner. Jag är övertygad om att vi kommer att förbättra oss avsevärt. Jag förväntar mig en redovisning från regeringen avseende t.ex. skattebefrielse på avfall från biobränsle och lak och reningsvatten som transporteras på ett eller annat sätt ut från en godkänd avfallshantering.

Fru talman! Resursslöseri och miljöförstöring har i regel varit en följd av att miljön har betraktats som en fri och oförstörbar tillgång. I ett liberalt samhälle måste miljöns värde beaktas genom att miljöhänsyn vägs in vid all produktion och vid all konsumtion. Miljöavgifter kan vara en tydlig signal till producenter och konsumenter att miljön är en begränsad resurs. Principen måste vara att förorenare betalar. Det skall inte vara gratis att utnyttja vår gemensamma miljö på ett sätt som inskränker andras frihet till exempelvis ren luft. Att deponera avfall innebär att råvaror slösas bort samtidigt som energi går förlorad för samhället när avfallet grävs ned. Vårt nuvarande sätt att konsumera ger upphov till stora sopmängder. Soporna utgörs av såväl kasserade produkter som av förpackningar. Stora sopmängder innebär ett stort transportbehov med därtill kopplade miljöproblem och lagringsproblem. Alltmer mark måste användas för avfallsdeponier. Innehållet i soporna kommer förr eller senare att spridas till naturen, antingen via förbränning eller som läckage från deponi. Det är viktigt att mängden sopor minskas. Och det är viktigt att kvarvarande sopors sammansättning är sådan att de kan tas om hand exempelvis genom att införas i ett kretslopp utan att skada ekosystemen. Herr talman! Det här betänkandet avslöjar vilken ekologisk grundsyn som partierna har. Avfall skall, om man vill medverka till att vi får ett kretslopp, i första hand återanvändas, och i andra hand återvinnas. Nästa alternativ är att det skall förbrännas, och som sista alternativ skall det deponeras. Återanvändning och återvinning måste styra vårt handlande. Visst tar förbränningen sin plats, men den kan ju leva på sin egen kraft. Lägger man skatt på deponi men inte på förbränning gynnar man förbränningen dubbelt. Även med samma skatt på förbränning som för deponi finns det ekonomiska fördelar med förbränning framför deponi, eftersom man genom förbränningen utvinner energi. Det liggande förslaget om att införa skatt på deponi men inte på förbränning gör att det blir lönsamt att samla in sopor från stora områden och transportera dem långa sträckor med ytterligare negativ påverkan på miljön. Vi kan rentav som en följd av ett beslut enligt det liggande förslaget få en förbränningsboom. Fru talman! Jag är inte förvånad över att de två högerpartierna tillsammans med Socialdemokraterna intar den här miljöovänliga ståndpunkten. Men Centern! Vart tog talet om kretsloppet vägen? Jag yrkar bifall till reservation 4.

Fru talman! Harald Nordlund säger att vi är miljöovänliga därför att vi inte vill ha någon skatt på avfall, men frågan är om inte de åtgärder som redan är vidtagna räcker. Jag kan naturligtvis förstå logiken i att många tycker att man när man inför en skatt på avfall måste lägga skatten på förbränning. Vilken blir då nästa skatt som man måste införa? Är det inte bättre att ge morötter, något positivt, i stället för att hela tiden straffa? Det brukar vara mycket effektivare. Därför är hela förslaget feltänkt från början. Man kommer att förhindra det som redan är igångdraget när det gäller återvinning.
Fru talman! Mitt svar är att det inte räcker. En del av de åtgärder som är beslutade har inte trätt i kraft utan kommer att göra det först efter år 2000. Ett beslut i enlighet med det föreliggande förslaget skulle innebära att vi sätter i gång en utveckling där förbränningen gynnas. Om vi får en sådan utveckling är det väldigt svårt att vända den. Det är viktigt att se till att den aldrig kommer i gång.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation 4. Miljöpartiet står givetvis också bakom den andra reservation som vi har avgivit vid betänkandet. Vi tycker från Miljöpartiets sida att det är bra med miljöskatter. Vi menar att de ekonomiska styrmedlen skall användas för att driva på mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Vi tycker därför att det är bra med en avfallsskatt. Det är ett sätt att skapa ekonomiska incitament. Om den utförs på ett riktigt sätt får vi ett samhälle som tar till vara på det som är resurser i soporna. Vi vet alla att deponier orsakar mycket miljöproblem. Greenpeace har under det senaste halvåret gjort undersökningar av olika avfallsdeponier och kunnat se att de läcker. Ett exempel är en deponi vid sjön Molnbyggen i Dalarna, där man kunde se stora effekter på fisken i sjön. Det tog lång tid innan man kunde bevisa att det faktiskt var deponin som var orsaken till dessa. Greenpeace har åkt runt till många olika deponier och tittat på vad som finns i lakvattnet. Man kan se att det inte bara är fråga om det periodiska systemet utan om en mängd av organiska kemikalier, som kommer från till synes harmlösa saker som kosmetiska produkter osv. Det här innebär att det är alldeles självklart att vi måste hitta ett annat sätt att hantera sopor i framtiden. Och framför allt: Vi måste se till att det som läggs på tipp inte innehåller alla dessa kemikalier som gör att de här miljöproblemen kan uppstå. Egentligen är det viktigaste att vi ser till att få rena varor, att vi inte skapar dessa problem genom att stoppa in en massa smörja i de produkter vi använder i dag. Tyvärr är det långt till ett avgiftat samhälle, och tyvärr måste jag säga att EU-medlemskapet försvårar den utvecklingen. Därför är det viktigt att hitta andra sätt att komma till rätta med sopbergen. Som vi som bor i storstäder vet kommer det nämligen att bli mycket svårt att anlägga nya tippar, helt enkelt därför att miljökraven kommer att vara så kostsamma att det blir nästintill omöjligt att starta nya deponeringsanläggningar. Vi tycker alltså att en avfallsskatt är bra. Men vi vill inte ha en avfallsskatt som den som föreslås i detta betänkande, som innebär att problemet löses genom att man bränner mer. Det finns många sopor som inte kan återanvändas. Det finns matavfall osv. som inte är så mycket resurs. Risken är nu, med den utformning som avfallsskatten har fått, att detta bränns. Varför skall vi då inte bränna hushållsavfall? Jo, helt enkelt därför att det bildas gifter när man bränner hushållsavfall, t.ex. dioxiner. Dioxiner är väldigt aktuella just nu med tanke på det som sker i Belgien. Det visar också att dioxiner är oerhört gifta även i små mängder. Det bildas dioxiner när man eldar osorterat hushållsavfall. Det vet alla. Därför är det oerhört olyckligt att vi får ett förslag som faktiskt gynnar en förbränning av osorterat avfall. Därför finns vi med på reservation 4, som tre partier har skrivit under. Jag hade önskat att det hade varit flera. I likhet med flera andra är jag också förvånad över att Centerpartiet inte är med. Det finns också ett annat problem i den proposition som regeringen har lagt fram, och det är kollisionen mellan avfallsskatten och det producentansvar som den borgerliga regeringen införde. Jag är glad att det kommer att ske en utvärdering av producentansvaret, för den utformning som detta har fått gör att det kan bli stora kollisioner med avfallsskatten i kommunerna. Jag hade den 21 maj en interpellationsdebatt med miljöministern där jag tog upp det här problemet. Det är nämligen så att materialbolagen, som i dag står för insamlingen, klarar de procentmål som finns uppsatta och vill därför sluta samla in i små glesbygdskommuner. I Västerbotten är det 35 stationer för sortering av avfall, framför allt glas och papper, som man vill dra in. Det innebär att de som bor i dessa kommuner inte kommer att kunna reglera sina sopmängder. I vissa fall får man mycket långt till närmaste återvinningsstation. Det kan röra sig om både 12 och 15 mil. I det svar jag fick av miljöministern säger han att det som gäller är att producenterna skall samla in på samtliga orter. Det är ett mycket bra och intressant svar som kommer att påverka utformningen av producentansvaret rejält. Så har det nämligen inte varit hittills. I den här delen har vi därför bara ett särskilt yttrande, men vi kommer att följa den här frågan. Om det är så att materialbolagen inte samlar in och man påför invånarna en avfallsskatt kommer det nämligen att bli svårt för dessa att själva göra något åt den situation man har hamnat i. Från Miljöpartiets sida tycker vi inte att det förslag som finns om att vissa avfallsslag befrias från avfallsskatten är bra. Vi menar att det hade varit bättre att göra som i Danmark, att ha en högre "normal" avfallsskatt och sedan en lågtariff. Detta hade kunnat gynna en teknikutveckling för det avfall om vilket regeringen nu i stället väljer att säga att vi inte har något bra sätt att hantera det. Vi menar att om man gör så här finns risken att den teknikutveckling som är behövlig inte kommer i gång. Det finns ett problem som egentligen ingen har tagit upp här. Inte heller vi i Miljöpartiet tog upp det i vår motion, vilket jag lite grann beklagar. Det gäller slammet från reningsverken. Om nu också detta skall belastas med avfallsskatt är risken uppenbar att mycket av det slam som i dag är förorenat av kadmium och organiska kemikalier börjar användas som gödningsmedel på åkrarna igen. Det kan bli ett problem. Det här är någonting som vi kommer att uppmärksamma mycket i framtiden. Om vi återigen får en användning av denna typ av slam är risken uppenbar att giftmängden i dagens åkermark ökas. En majoritet har fått igenom att deponigas skall undantas från skatt. Det är mycket bra. Deponigas består framför allt av metan, en aggressiv växthusgas. I många kommuner har man nu börjat ta till vara deponigasen, både från gamla tippar och från sådana som fortfarande är i drift. Vi menar att det här måste gynnas. Vi har diskuterat mycket om klimatförändringar och Sverige har - som regeringen säger i alla fall - varit pådrivande i de här förhandlingarna, både i Kyoto och inom EU. Då är det logiskt att vi i Sverige ser till att deponigas inte belastas med avfallsskatt, utan att deponigasen undantas. Det finns alltså många frågor som kommer att behöva diskuteras i framtiden. Vi får väl se detta som ett första steg. Vi hoppas att regeringen är uppmärksam på de problem som kan följa av den utformning som skatten har fått. Från Miljöpartiets sida kommer vi att följa detta mycket ordentligt. Blir effekten att vi får en stor förbränning av hushållsavfall, att det inte sker en teknikutveckling när det gäller de avfall som i dag befrias från avfallsskatten, finns en stor risk för att den här utformningen inte gynnar miljön som det är tänkt, utan snarare gör att vi får miljöproblem på grund av skatten. Måtte det inte ske!

Fru talman! Skatteutskottets betänkande Lag om skatt på avfall bygger på en proposition med samma namn. Regeringen föreslår att en särskild avfallsskatt införs. Skatten föreslås tas ut med 250 kr per ton för avfall som deponeras. Avfall som tas om hand på annat sätt än deponering, t.ex. genom kompostering, förbränning eller användning till andra ändamål beskattas inte. Bakgrunden till detta är att vi i dag deponerar 7,4 miljoner ton avfall. Det fördelar sig på 5,1 miljoner ton hushållsavfall, det vi kallar för konventionellt avfall, och 2,3 miljoner ton branschspecifikt avfall. Dessutom har vi gruvindustrins 50 miljoner ton gråberg och avfallssand. De anläggningar vi har som tar mer än 50 ton avfall är 700 stycken. 280 stycken är deponier för konventionellt avfall. Vi har 300 deponier för brandspecifikt avfall och 120 stycken slamtippar. Här förekommer inte bara deponi, utan många har också aktiviteter som sortering, separering, förbehandling och lagring. Trots alla de här aktiviteterna deponeras 85 % av det avfall som kommer till anläggningarna som konventionellt avfall. Det är viktigt att komma ihåg just de här 85 procenten. Det är de som utgör problemet med hela deponin. Regeringens syfte är att deponiskatten skall minska mängden avfall som deponeras. Avfallsskatten beräknas tillsammans med andra styrmedel, som t.ex. producentansvaret, leda till att mängden avfall som deponeras minskar med upp till 50 % under en tioårsperiod. Målet är att avfallet i stället skall återanvändas eller återvinnas för materialändamål eller energiutvinning. Fru talman! Jag vill också påminna om att riksdagen redan beslutat om att förbjuda deponering av brännbart avfall från år 2002 och förbud mot deponering av organiskt avfall från år 2005. En sammanfattning av regeringens mål för avfallspolitiken är att minska mängden avfall som deponeras. Alternativen är återanvändning, materialåtervinning, materialutnyttjande eller förbränning för energiutvinning. Återanvändning anses prioriterad framför övriga alternativ. I de fall det är miljömässigt motiverat bör materialåtervinningen prioriteras framför energiutvinning. Fru talman! Här bör också påpekas att regeringen har för avsikt att följa upp och utvärdera hur det nuvarande systemet för avfallsbeskattning fungerar år 2004. Regeringen öppnar också med propositionen dörren för avgifter för förbränning i framtiden, om en negativ utveckling kommer att noteras. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag, utom i de delar som omfattas av reservation 2 av Fru talman! Om jag ser till avlämnade reservationer, skiljer sig Moderata samlingspartiet ensamt ut från alla de andra partierna. Endast Moderata samlingspartiet är inte berett att använda lagen för att förbättra miljösituationen i Sverige. För de 85 % som jag har redovisat deponeras i dag, säger Marietta de Pourbaix-Lundin att det är bättre med morötter än piska. Men vad var morötterna? Vad var alternativet? Det är dagens förhållande. Vi presenterades inte något alternativ. Alla andra partier har i det fallet tagit avstånd från moderaterna. Detta är inte den enda miljöfrågan där Moderata samlingspartiet står ensamt. Jag tror att det är dags att räkna bort Moderata samlingspartiet i fråga om att förbättra den svenska miljön. Jag vill återkomma till vår reservation. Majoriteten har tagit upp diskussioner om deponier. Majoriteten har inte redovisat hur man skall återbetala för de gamla deponier som redan finns och som de facto inte har betalat skatt. Det finns ingenting om det i majoritetens förslag. Det finns inte heller någonting om hur man skall beräkna det som förs ut från deponierna av deponigasen. Därutöver redovisas inte heller någonting när man säger att man skall stimulera ett uttag av gasen. Är det t.ex. att ta bort de bestämmelser som tidigare har antagits om år 2005 för organiskt avfall? Det skulle de facto stimulera uttag av deponigas. Vi socialdemokrater vill avveckla gaserna i deponi. Vi vill föra in dem i annan behandling, som t.ex. kompostering. Det är den rena formen att ta hand om gasen. Ni har valt den sämre lösningen för att ta hand om gasen. Ni har inte redovisat hur beräkningarna skall ske. Ni har inte redovisat hur gammal gas skall tas till vara. Under hela året har miljörörelsen åkt land och rike runt och redovisat problemen med gamla tippar. Ni har inte redovisat hur man skall handskas med dem. I den lagstiftning som redan finns och för dem som redan tar ut gas behövs ingen stimulans. Den finns redan. Med de beslut som är fattade via EU betyder det också att vi inte behöver anta ytterligare stimulansåtgärder för uttag av deponigas. Jag hoppas att detta är ett semantiskt problem och att ni inte har menat det som vi andra menar i lagstiftningen om deponi. Jag hoppas att ni egentligen menar att man skall ta vara på gasen från organiskt avfall i den bästa formen. Detta är ett snedsteg, mina vänner. Jag tror inte att ni menar så. Jag hoppas att jag har fel.

Fru talman! Jag kan börja med att hålla med Bo Lundgren på några punkter. Sverige behöver fler jobb, fler sysselsatta och fler arbetade timmar. Man skall kunna leva på sin lön. Det är väl rimligt. Det är därför vi har fackföreningar. Hade vi inte det och hade vi svaga fackföreningar skulle det vara svårare att göra det. Och jag tror att alla politiker egentligen är beredda att stämma in i det. Det är inget kontroversiellt i det Bo Lundgren säger. Alla är beredda att stämma in i den kören. Men att tycka om sång är inte att man automatiskt kan sjunga. Så enkelt är det inte. Den blå alliansen har två huvudrecept för fler jobb, sänkt skatt och avreglerad arbetsmarknad. M, kd och fp lovar sänkt skatt egentligen på det mesta, men de talar väldigt lite om alla de försämringar och alla ökade inkomstklyftor som följer av alla deras krav på sänkt skatt. De talar om nya regler som gör det lättare att anställa, men de menar egentligen nya lagar som gör det lättare att avskeda. Är det svårt att avskeda i Sverige? Ja, far upp till Bengtsfors i Dalsland och lyssna på dem som jobbade på Lear om de tyckte att det var svårt för företaget att ställa dem utan arbete. Det var lätt. Det är mycket lättare i Sverige än i andra länder. Ni vill få oss att tro att vi måste välja mellan arbetslöshet och ökad ojämlikhet och ökad otrygghet. Och riktigt illa blir detta när vi vet att det inte finns några teoretiska eller praktiska belägg för att det skulle finnas ett enkelt samband mellan sänkt skatt, försämrad arbetsrätt och fler jobb. Det finns inget sådant samband. Det är inte en politik för ökad sysselsättning och samhällsnytta som Bo Lundgren har presenterat. Detta är en politik för att gynna särintressen. När vi skall forma en rimlig politik för ökad sysselsättning måste vi göra klart för oss varför vi vill ha fler i arbete. Det är inte av moraliska skäl, för att du, som det står i skriften, skall äta ditt bröd i ditt anletes svett. Det är inte anledningen. En politik för full sysselsättning - så långt tror jag att Bo Lundgren och jag är överens - är inte ett mål i sig utan mer av ett medel. Med fler i arbete ökar både löntagarnas och samhällets inkomster, samtidigt som kostnaderna för arbetslösheten sjunker. Då får vi nya resurser för att bygga ett starkare välfärdssamhälle. Så långt tror jag att vi är överens. Men rätten till arbete är inte bara en fråga om ekonomisk effektivitet. Den fulla sysselsättningen handlar också om att öka jämlikheten och minska könsklyftor. Det handlar ytterst om att öka individens frihet och stärka demokratin. Men om detta är målet för den fulla sysselsättningen, då kan inte vägen dit få gå över ökad trygghet, ökade klyftor och sämre välfärd för de många. Valet får och kan inte stå mellan arbetslöshet och ökad ojämlikhet. Den rimliga vägen att gå mot full sysselsättning går i stället över en politik som ökar efterfrågan på nya jobb och ger människorna bättre möjligheter att ta de nya jobben. Under förra mandatperioden satsade regeringen på att sanera statsfinanserna. Det var nödvändigt. Men regeringen och Centern stramade åt för hårt och drev en för svag fördelningspolitik. Sysselsättningen kom på mellanhand. Men nu kan vi väl vara överens om att saneringspolitiken ligger bakom oss, och då finns det nya möjligheter. I höstens val begärde också svenska folket en ny politik, en politik som sätter rättvisan och jobben i första rummet. Och i dag biter regeringen väl i det röda äpplet. Vi har format ett samarbete för hela mandatperioden mellan v, s och mp. Så efter många regeringars kliv åt höger tar vi nu tillsammans steg åt vänster. Vi i Vänsterpartiet är inte nöjda med allt, det vet alla, och vi önskar att det skulle gå fortare, men vi är säkra på att riktningen är rätt. Och särskilt viktigt är att riksdagen har kunnat komplettera arbetslöshetsmålet, dvs. att få ned den öppna arbetslösheten, med ett offensivt mål om att 80 % av arbetskraften skall vara i jobb till år 2004. Sedan valet har också sysselsättningen ökat så att Sverige med nuvarande takt kommer att klara målet. Men prognoserna för kommande år ser inte lika bra ut, men prognosen kan man göra något åt. Därför är det bra att regeringen i den vårekonomiska propositionen säger att man är beredd att komma med fler förslag om fler åtgärder för att klara både arbetslöshets och sysselsättningsmålet. Det är bra. Och vi i Vänsterpartiet tror att det kan behövas. Vi säger inte att det räcker med en eller två åtgärder. För att klara uppgiften behövs en politik där flera olika åtgärder stärker varandra. Det kan behövas en generell finanspolitik, det är alltså att hushållen får mer pengar. Det kan behövas. Men ansvaret för sunda statsfinanser och behoven i vård, omsorg och skola sätter sina bestämda gränser. Därför är det viktigt att lägga ut både skattesänkningar och bidragshöjningar så att de ger maximal fördelningspolitisk effekt, ökad köpkraft till dem som bäst behöver det utan att inflation eller räntor skjuter fart. Det är detta som de borgerliga partierna inte klarar. Det fordras en aktiv närings och regionalpolitik. I en tid när kapital allt oftare brukas för att nå kortsiktiga vinster på finansiella placeringar måste samhället gå in och trygga ett produktivt investeringskapital. Det behövs ett regionalt riskkapital för en bättre regional balans. Vi skall stödja uppbygget av regionala nätverk mellan företag och samhälle så att företagen också utanför de etablerade tillväxtcentrumen kan växa. Och Sveriges löntagare behöver finna nya former att använda sina gemensamma pensionsfonder till investeringar för nya jobb. Det måste bli en uthållig tillväxt. Det kommer den att bli när vi förmår styra utvecklingen genom energiomställningen, en grön skatteväxling och riktade miljöinvesteringar. Men här står de tre borgarna tysta. Har ni inga idéer om detta? Vi måste göra det lättare för människor att ta de jobb som skapas. Då krävs resurser för utbildning och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Därför är det viktigt att fortsätta med kunskapslyftet. Vi gör det nu billigare att anställa långtidsarbetslösa. Men borgarna väljer helt motsatt väg. Man föreslår dramatiska nedskärningar av pengarna till arbetsmarknaden. Det innebär fler flaskhalsar på arbetsmarknaden och att fler stämplas ut från den aktiva arbetsmarknaden. Man väljer att slå mot de arbetslösa, medan vi väljer att skapa den i god mening flexibla arbetsmarknaden. Vi väljer att göra det lättare att ta jobb genom att bygga ut en förskola för alla och sänka avgifterna. Det är en reform som gynnar både jobben och barnens välfärd. Man får mer över när man går till arbete, Bo Lundgren. Men ni säger nej. Och vi måste våga möta framtiden med en arbetstidsreform. En reform för kortare arbetstid kommer inte i sig att skapa flera arbetade timmar, men rätt utformad och med stöd av riktade skattesänkningar kommer den att fördela om arbetstiden så att fler kan komma i arbete. Det är också en reform som gynnar både jobben och välfärden. Vi behöver fler jobb både i de stora exportkoncernerna och i de många småföretagen. Då krävs goda förutsättningar för produktion och utveckling. Bo Lundgren säger att klimatet är dåligt. Jag förstår inte varför ni alltid måste försöka svartmåla vårt land och förutsättningar för de företag som verkar där. Ni är liksom metereologer som alltid spår regn. Blir det inte regn i morgon så i övermorgon. Det är den bild av Sverige som ni vill ge. Sveriges näringsklimat har fött fram och är basen för en rad internationella storföretag. Ford köper inte Volvo därför att de tycker att klimatet är dåligt i Sverige. Det är inte en rimlig anledning köpa ett företag. På en punkt har Bo Lundgren rätt: Den verkliga grunden för produktionen är inte de politiska besluten - där har Bo Lundgren faktiskt rätt. Men det får inte heller vara så att grunden för produktionen skall vara de som bestämmer i företagen, underförstått kapitalägarna. Det är ingen bra grund för en produktiv tillväxt. Vi måste se vem som lägger grunden för jobben. Det är alla de som verkar i företagen. Det är inte bara toppen utan alla de som gör jobbet. De har gjort ett bra jobb. Det är de som skall äras mest. Men politik har gjort nytta. Företagen har stärkts genom att de kunnat ta sats i ett samhälle som satsar på forskning och utbildning. Där vill man nu göra mer enligt propositionen. Det är ett samhälle som ger de anställda trygghet både i och utanför arbetslivet. Det skapar den flexibla arbetsmarknaden. Med ett starkt samhälle kan man byta och flytta. Det skapar en rörlighet på arbetsmarknaden. Det är detta som vi i Vänstern kallar den produktiva rättvisan. Jag skulle vilja säga att vi framför allt behöver de nya företagen och de nya produkterna. Vi behöver börja bygga för framtidsfabriken. Jag skall citera en vd för ett av de företag som alldeles strax skall introduceras på börsen, vars aktie övertecknats 14 gånger. Det finns 14 gånger fler köpare än vad utbudet motiverar. Det företaget heter just Framtidsfabriken. Det bygger upp nya lösningar på Internetmarknaden. Vd:n undrar varför politikerna inte uppmuntrar honom och hans företag att stanna i Sverige. Vad kräver han då? Kräver han sänkt skatt och slopad arbetsrätt? Nej, han talar inte om något av det. Hans krav är att samhället måste börja investera i bredbandsteknik över hela Sverige, så att företagen kan växa. Det är hans krav. Jag tror att denna vd har rätt i sin kritik. Jag vill lyssna på denna företagare. Vi behöver investeringar i ny infrastruktur. Det vi en gång gjorde på järnvägssidan måste vi nu göra i IT och bredbandskommunikation. Detta är ett av de områden där vi måste se över budgetprocessen, finansministern. Vi får inte komma i ett läge där utgiftstak gör att vi ställer löpande utgift för trygghet t.ex. vid sjukdom mot framtidsinvesteringar med sikte på nya jobb och framtiden. Här borde vi kunna se något av en nationell samling i stället för partipolitiska gräl. Kan man räkna med det? Läser man de borgerliga reservationerna ser man att det är tveksamt. Borgarna kritiserar i stället att vi inte lägger investeringarna under utgiftstaket. De går emot investeringspolitiken. Fru talman! Allt det jag har talat om nu kan vi göra på nationell nivå. Vi har börjat göra det i samarbetet mellan Vänstern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men en än bättre effekt kommer det att bli i samarbete med andra stater. Vi menar nu att regeringen aktivt måste verka för detta både inom och utom EU-systemet. I en tid när globaliseringsfällan hotar att bli verklighet krävs åtgärder som driver kapitalströmmarna från finansiella bubblor till investering och arbete. Det är en insikt som omfattar allt bredare internationella grupper, från vänstern till etablerade ekonomer. Man har skrivit ett manifest nere i Italien om att det nu är dags för en annan politik och att vi måste sluta med den stenhårda nedpressningspolitiken från EU. Det växer fram en rörelse. Den omfattar t.o.m. gamla spekulanter som George Soros i London. Det är en bred rörelse. Det är dags att riksdagen ansluter sig till denna rörelse. Jag vill yrka bifall till reservation 4 under mom. 3. Fru talman! Sverige är faktiskt på rätt väg nu, men jag skall hålla med Bo Lundgren om att allt i Sverige inte är bra. Vi måste göra mer för jobben. Vi vet att många lever i ekonomisk otrygghet. Det drabbar särskilt våra nya svenskar. Tyvärr måste jag också konstatera att det drabbar kvinnor långt oftare än män. De goda tiderna märks inte överallt. Jag tycker att det är bra att den borgerliga oppositionen är med och pekar på problemen, men det hade varit bättre om den hade kommit med förslag som hjälpt i stället för stjälpt - förslag som förvärrar problemen. De kritiserar regeringen både för en släpphänt budgetpolitik och för besparingarna. Så lämnar man in motioner med krav på miljard efter miljard i sänkt skatt redan nästa år. Samtidigt föreslår man ökade utgifter för försvar, ökade bidrag och snabbare amorteringar på statsskulden. I bästa fall är detta blå löftespolitik. Det är betecknande att den gemensamma reservation som finns inte innehåller några siffror eller tabeller. Där mörkar man. Den politik som redovisas där är helt enkelt inte beräkningsbar. Den är en fantasi. När man sedan redovisar sina alternativ på partinivå blir resultatet inte mycket bättre. Ibland, som när det gäller Folkpartiet, blir det snarast värre. Jag skall ta några exempel. Både m och kd vill införa en karensdag. Så skär de ned på utgifterna under utgiftstaket för sjukförsäkringen. Men de glömmer att besparingen i praktiken faller ut hos arbetsgivarna, eftersom det är de som betalar ut sjuklönen. I den verkliga världen spar moderater och kristdemokrater inget alls. Det är fantasibesparingar som finansierar ett förslag om en reell skattesänkning. Alla tre partierna föreslår att trafikförsäkringen skall överta kostnaderna för alla trafikolyckor nästa år. Men hur har de tre tänkt sig att man skall klara en sådan omställning redan till den 1 januari? Jag ser jättemånga svagheter och fel i deras förslag. Hur skulle man kunna genomföra en sådan jättelik förändring rent praktiskt redan till nästa år, änskönt man tyckte att det var bra? Det är inget sparförslag som håller. Jag kan göra listan längre. Borgarna lovar skarpa skattesänkningar, men de har ingen täckning på kontot när det är dags att betala. När de har skarpa besparingsförslag tycks de helst vilja slippa att redovisa de fördelningspolitiska effekterna av sina förslag. Fru talman! En sådan politik inger inget förtroende. Den skapar ingen uthållig utveckling för nya jobb. Det är bara önskelistor från Industriförbundet och från Skattebetalarnas förening som man har omsatt i riksdagsmotioner. När man känner alternativen förstår man varför väljarna säger nej till detta alternativ. När man jämför alternativen är man glad att man är med i den rödgröna redan. Det är ett alternativ för jobb. Jag yrkar avslag på de borgerliga reservationerna och bifall till hemställan i utskottets betänkande, med undantag för det yrkande jag har gjort om bifall till en v-reservation. Vi står naturligtvis bakom även den andra reservationen. Fru talman! Jag har anmält mig för 15 minuter, men Bo Lundgren drog över några minuter, så jag skall också göra det. Jag vill egentligen ta upp en debatt med någon som inte är här. Det är lite synd, men jag måste ändå säga det. Det är till en som inte kan delta. Det var Robert Weil som skrev i Dagens Nyheter. Jag måste ge honom en hälsning. Han skrev i lördags att 1980 och 1990-talet hade varit lysande för kapitalister men att festen nu med största sannolikhet var över. Han skrev att det just nu var ett unikt tillfälle för kapitalister att förena sig i ett tack till löntagarna. Robert Weil kanske målar en smula, men som finansman vet han nog mer än de flesta om kapitalets villkor under dessa decennier. Jag vet inte om det är våra röstetal som får Weil att tro att festen är slut, men jag tror att han har rätt. Jag skulle också vilja återgälda hans artighet med några tröstens ord. Även om festen är slut kommer det alltid att finnas möjligheter för alla att tjäna en extra slant i ett samhälle som satsar på arbete och rättvisa. Det är det som vi skall göra nu.

Fru talman! Skall jag välja ett särintresse väljer jag löntagarna - det breda kollektivet. Ni väljer ett annat särintresse - arbetsgivarna och som har ganska mycket slantar. Det är två olika särintressen. Det är en klassisk kamp mellan vänster och höger. Den får vi leva med. Ni försöker ge intryck av att ni ger samma vara till lägre pris. Men det är just det ni inte gör. Det är en helt annan vara ni presenterar. Ni presenterar detaljerade tabeller i en motion om hur mycket man gynnas av er skattesänkarpolitik. En normal familj tjänar 1 222 kr per månad. Det redovisar ni i detalj. Men ni säger inte ett ord - ingenting - om hur mycket man förlorar på alla era besparingar och om hur mycket man förlorar i sämre service från det allmänna. Det säger ni ingenting om. Varför gör ni inte det? Är ni över huvud taget inte intresserade av fördelningspolitik? Går det inte att räkna på det i er politik? Varför redovisar ni aldrig fördelningseffekterna? I den här propositionen redovisar vi detta glasklart på s. 35, i diagram 1.7 och 1.8. Ni redovisar bara den goda sidan. Besparingssidan av era förslag är som månens baksida en gång var. Ingen hade sett den förrän man hade skickat dit en satellit. Skall det vara lika omöjligt att komma åt de fördelningspolitiska effekterna av er politik, vad de betyder för den enskilde? När ni kan redovisa dessa effekter kan väljarna ta ställning. Är er politik över huvud taget rimlig? Berätta det! När det gäller karensdagen, Bo Lundgren, har ni fantasibesparingar. Redogör för detta! Vi tog upp det här i utskottet. Bo Lundgren sade till mig att det finns metoder för att få en besparing också på utgiftssidan. Redovisa den metoden! Är det fel i detaljerna, Bo Lundgren? Detta är en detalj som vi diskuterar i dag. Hur är det med alla andra frågor? Det är detta som är blå löftespolitik.

Fru talman! Bo Lundgren talar om att växla ned med exakt lika mycket. Om jag får en skattesänkning och en lågavlönad skulle få en skattesänkning som t.o.m. skulle vara större i kronor skulle jag ändå med våra arvoden härifrån klara mig bättre än den lågavlönade på den fria marknaden där jag får välja själv. Det är ju det ni moderater glömmer, Bo Lundgren. Ni glömmer att individens köpkraft inte blir densamma. Det handlar om lite pengar. Men en hundralapp är värd mycket mer i slutet av månaden för en lågavlönad än för mig och Bo Lundgren. Det är en oerhört enkel sanning som vi kan se i varuhusens kassor när vi handlar på helgen. Det är just detta som ni glömmer. Det är oerhört synd att ni gör det. Ni redovisar inte de fördelningspolitiska effekterna. Ni har inte ens räknat ut dem, eftersom ni inte kan. Bo Lundgren nickar nu till mig. Om man har gjort detta är det oerhört synd att det inte redovisas i tabellform och i diagram i motionen. Men då kan man ju få se detta till hösten i en motion. Jag tar det som ett löfte om att vi skall få se de fördelningspolitiska effekterna. Skriv nogsamt in detta i protokollet! Då kommer vi att få en mycket intressantare debatt nästa gång. Moderaterna kommer säkert på något sätt att i ord lova att vi får fördelningspolitiska tabeller i fortsättningen när det gäller det moderata alternativet. Det är en stor innovation. Detta är ett steg framåt för Moderaterna. Vi kommer att få en mycket rakare politisk debatt i fortsättningen. Det är alldeles utmärkt, Bo Lundgren. Jag är glad över den här debatten. Bo Lundgren! Vi satsar nu på arbete genom att fördela och få ut effektiv köpkraft. Bo Lundgren talar om att man inte klarar sig på sin lön i det här landet. Samtidigt sade han att tillväxten bara baseras på att löntagarna konsumerar i stället för att spara. Hur kan de sätta fart på tillväxten och konsumtionen om de inte ens klarar sig på sin lön? Det måste alltså finnas några som har pengar. Det är kanske lite snett fördelat, Bo Lundgren. Vi kanske kan få en bättre omfördelning i ekonomin. Låt oss göra en sådan. Det blir möjligt nu när moderaterna kommer att börja presentera fördelningspolitiska redovisningar och analyser. Det här var en bra debatt, fru talman!

Fru talman! Jag måste nästan börja med Lars Bäckström. Han är oerhört självbelåten. Han blir alltmer nöjd i takt med att Vänsterpartiet tar väljare från Socialdemokraterna. Hur kan Lars Bäckström vara så nöjd när, enligt gårdagens SCB-siffror, 458 866 personer var öppet arbetslösa eller i åtgärder i Sverige i vecka 23? Ert samarbete har verkligen inte visat att ni orkar ta tag i de strukturella problem som gör att Sverige är kvar i den här massarbetslösheten. Lars Bäckström har hittat en Internetdirektör med ett snabbväxande företag som är nöjd med den svenska arbetsrätten och de svenska reglerna på arbetsmarknaden. Det är självklart. Tillväxtbranschernas problem är inte arbetsrätten. Deras problem är att det är svårt att över huvud taget hitta arbetskraft. Enligt Konjunkturinstitutets senaste rapport hade långt över 80 % av datakonsultföretagen stora problem med att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Lars Bäckström! Problemen med de svenska arbetsrättsreglerna, som redovisas av alla fackekonomer, OECD, Världsbanken och Internationella valutafonden, finns i de mogna branscherna. Det är där huvudparten av de anställda i näringslivet finns i Sverige. Där vet man inte om en orderökning blir bestående. Där vet man inte om man törs anställa. Det är där, Lars Bäckström, som tveksamheterna kommer in när det gäller att utveckla företagen, nyanställa och nedbringa massarbetslösheten. Därför, fru talman, är det tragiskt att 1999 års ekonomiska vårproposition är ytterligare en i raden av ekonomiska propositioner som saknar konkreta förslag som skulle kunna öka tillväxten i den svenska ekonomin och därmed antalet nya jobb. Nu verkar konjunkturen, både här hemma och i vår omvärld, bli bättre än de flesta tidigare hade trott. Men regeringen kommer ändå inte ifrån sitt ansvar för att massarbetslösheten kostar det svenska folkhushållet upp emot 100 miljarder kronor i år - förutom förlorad självkänsla och framtidstro hos de drabbade. Fru talman! En starkare konjunktur kan inte ursäkta regeringens notoriska passivitet och handlingsförlamning när det gäller att ta itu med Sveriges djupgående strukturella problem, främst när det gäller lönebildningen och arbetsmarknadens funktionssätt. Regeringens vasaller, typ Lars Bäckström, kan inte överskyla det faktum att detta är Sveriges största ekonomiska och strukturella problem. Arbetslösheten, vid sidan av den öppna också den dolda, är det största ekonomiska och sociala problemet, medan regeringen formligen jäser av stolthet för att sysselsättningen nu ökar från en mycket låg nivå. Det skulle vara intressant att veta vilka beslut som t.ex. vårt stora superdepartement har fattat som har resulterat i propositioner som i sin tur har resulterat i beslut i denna kammare som ligger bakom den ökning av sysselsättningen som vi nu ser. Vilka propositioner, Bosse Ringholm och Jan Bergqvist, är det som denna kammare har fattat beslut om som nu har lett till att sysselsättningen ökar vid sidan av budgetsaneringen? Det skulle vara mycket intressant att se vad som beror på en starkare konjunktur i vår omvärld och vad som beror på konkreta förslag från regeringens sida. Sanningen är att regeringens största misslyckande är att den inte har lyckats åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling av sysselsättningen, trots de nu tillkommande jobben. Jag nämnde gårdagens AMS-siffror som visar att 306 752 personer var arbetslösa vecka 23. Det är en ökning med 48 817 personer jämfört med veckan före och en ökning med 20 726 personer jämfört med samma vecka förra året. Det kan finnas tillfälliga effekter i dessa siffror. Det är jag väl medveten om. Men man kan icke komma ifrån att det bara är tre EU-länder som har haft en sämre sysselsättningsutveckling än Sverige om vi ser till den socialdemokratiska regeringsperioden som helhet. Fru talman!

Vad är egentligen regeringens recept för att sänka jämviktsarbetslösheten? P-O Edin, som är chefsekonom på LO anser att jämviktsarbetslösheten ödesbestämt ligger någonstans mellan 7 % och 8 % i Sverige. Om det är så är det fatalt. Då kommer regeringen att misslyckas med alla sina målsättningar på sysselsättningsområdet. 8 %? Om han inte gör det, när kommer i så fall de konkreta förslag som nu efter snart fem års väntan skulle kunna ta itu med problemen och börja får ned jämviktsarbetslösheten? Kristdemokraterna har ett alternativ till denna passivitet. Det är ett alternativ till regeringens budgetoch strukturpolitik som tar sikte på att öka sysselsättningen så kraftfullt att välfärden långsiktigt kan tryggas för alla. Politiken måste inriktas på att skapa förutsättningar för fler riktiga arbeten och växande företag. Vi föreslår åtgärder för att åstadkomma ett så bra företagsklimat att landets företagare vågar satsa och nyanställa med en skattepolitik där alla får behålla mer av sin lön. Vi börjar med att sänka de skatter som är mest skadliga för jobben och därmed välfärden. Vi fortsätter också att driva en familjepolitik med valfrihet för småbarnsföräldrarna. Det är nu hög tid att också låta svenska barnfamiljer slippa kollektivismens tvångströja. Vi visar också att det går att genomföra angelägna strukturreformer utan att detta går ut över pensionärer, änkor, kroniskt sjuka och andra utsatta grupper som regeringen nu låter bidra till finansieringen av vallöftet om maxtaxa på dagis. Denna ensidiga subventionering av kommunal barnomsorg får nu en alltmer stötande finansiering. Det vore intressant om finansministern kunde redogöra för när han räknar med att landets pensionärer kan få maxtaxa i äldrevården, där det nu kan skilja på över 20 000 kr per månad i avgift för samma typ av tjänster. Kommer regeringen att ta något initiativ för att skapa mer rättvisa och värdiga förhållanden för våra gamla inom äldrevården?

Fru talman! Detta når vi genom att göra omprioriteringar och besparingar inom de utgiftsramar för staten på 748 miljarder som vi föreslår för år 2000. Inom 748 miljarder går det faktiskt att omfördela resurser och göra andra prioriteringar än de regeringen gör utan att detta är utopiskt och utan att Lars Bäckström skall behöva ta i på det sätt som han gjorde här tidigare. På alla dessa områden är den socialdemokratiska regeringens politik enligt vår uppfattning utpräglat bristfällig eller direkt felaktig. De flesta finanspolitiska åtgärder som vi kristdemokrater föreslår har också fundamentala strukturella effekter. Dagens skattenivåer på arbete, sparande och företagande försämrar förutsättningarna för jobb, företagande och investeringar. Men det finns också en annan sida. De utmanar också medborgarnas etik och moral på ett förödande sätt framför allt när det gäller köp av privata tjänster. Dagens höga marginalskatter ger negativa effekter på arbetsmarknadens funktionssätt.

Vad säger finansministern inför de fortsatta skattesamtalen? Vill han avveckla straffskatten om det finns resurser eller vill han ha den kvar? Är det bara utländska experter som skall uppmuntras? Hur blir det med de nuvarande och de blivande svenska experterna? Jag tycker att det vore bra att få reda på vad som är Socialdemokraternas inriktning om det finns resurser. Skall värnskatten bort eller skall den finnas kvar? Fru talman! Genom omprioriteringar och besparingar i de offentliga finanserna kan kristdemokraterna genomföra en skattepolitik där alla får behålla mer av sin egen lön. Men skatt och skattelindring handlar inte bara om ekonomi. För oss handlar det om att myndigförklara medborgarna. Vi tror att individer och familjer själva har förutsättningar att bättre än det politiska systemet bestämma över en större del av sin egen inkomst. Det civila samhället måste få större utrymme i Sverige. Det behövs inte bara en ekonomisk tillväxt. Det behövs ett tillväxtklimat också för medborgaranda, för ökat ansvar i frivilliga nätverk och organisationer i samhället. Därför vill vi kristdemokrater ge förutsättningar för ett ökat personligt ansvarstagande samtidigt som den etiska dimensionen stärks. Mer enskilt ansvar bör gå hand i hand med en starkare etisk förankring i samhället. Det blir ett bättre, ett tryggare och ett friare samhälle än när staten och kommunerna skall vara huvudansvariga för våra liv. Detta leder oss till att svenska hushåll och familjer behöver få uppleva en frihets och valfrihetsrevolution. Det tror vi samtidigt blir en kreativitetsinjektion som i sig också ger ökad tillväxt och nya jobb. Därmed skapas mer gemensamma resurser för en värdig vård och omsorg för de verkligt svaga grupper som i dag kommer i kläm i det orimliga högskattesamhället. Det är tragiskt att ett modernt land som Sverige på väg in i 2000-talet skall hämmas också ekonomiskt av att sitta fast i så mycket statligt och kommunalt förmynderi när det gäller valet av barnomsorg, val av skola, val av äldreboende och val av sjukvård. Men den socialdemokratiska regeringen verkar sitta fast i ett kollektivistiskt tänkande. Nu senast såg vi det i socialminister Lars Engqvists och statsminister Göran Perssons ideologiska bannbullor över de icke-socialistiskt styrda landstingen och regionerna som vill öka mångfalden av vårdgivare och bryta den negativa trenden av minskat antal sökande till vårdutbildningar och den ökande svårigheten att rekrytera personal. Det behövs fler vårdgivare. Det behövs fler arbetsgivare. Det är inte bra när det finns en stor monolitisk arbetsgivare, landstinget, som har som främsta ambition att skära ned. Kreativitet, utveckling och nytänkande kräver mångfald. Vi hoppas att regeringen var ute med något slags tillfälligt muller för att vinna tillbaka en del väljare från Vänsterpartiet. Vi hoppas att man faktiskt ser lite längre än den ideologiska horisont som visades upp. Tyvärr lär vyerna inte heller påtagligt vidgas i riktning mot valfrihet och mångfald i den sönderfallande regeringsalliansen med Vänstern och Miljöpartiet. Fru talman! Holger Gustafsson kommer senare i debatten att mer i detalj redogöra för Kristdemokraternas skattepolitik. Vi har länge arbetat för att tjänstesektorn skall öppnas upp för vita och lagliga tjänster som hushållen efterfrågar. Man frågar sig vilka argument regeringen har kvar för sitt motstånd. Är det inte dags nu att montera bort de ideologiska skygglapparna? Hur länge har Sverige råd att tacka nej till ett enda nytt jobb som kan tillkomma genom en reform som nu med framgång genomförs i land efter land? Hur många jobb och hur mycket livskvalitet skall egentligen få offras på detta ideologiska altare? Vi har tillsammans med Moderaterna, Centern och Folkpartiet föreslagit och finansierat en modell med en skattereduktion som regeringen omedelbart skulle kunna få igenom här i kammaren om den bara kunde samla sig till ett beslut. Jag hoppas att finansministern fortsätter att visa öppenhet i de fortsatta skatteöverläggningarna och också är beredd att ta en ideologisk kamp i den egna rörelsen för nya jobb och ökad livskvalitet genom en reform när det gäller de privata hushållstjänsterna. Fru talman! Regeringens vårproposition svarar inte på långa vägar upp mot de utmaningar som Sverige nu står inför. Vårt land har inte råd med den handlingsförlamning som regeringen och den sönderfallande rödgröna alliansen bjuder på. Kristdemokraterna har en politik som ger förutsättningar för en långsiktig och uthållig tillväxt av nya jobb och företagande och därmed resurser till välfärden. Detta är grunden för att också de svaga och utsatta grupperna i vårt land skall kunna se fram mot en bättre framtid. Fru talman! Jag står självfallet bakom samtliga kristdemokratiska reservationer men yrkar här bara bifall till reservation 1 och 15.
Fru talman! Mats Odell menar att jag var glad över att vi nådde framgångar på andras bekostnad. Jag kan säga till Mats Odell att framgångar för Vänsterpartiet gör mig glad, framgångar för Vänsterpartiet och Socialdemokraterna gör mig ännu gladare och framgångar för alla tre samarbetspartierna gör mig allra gladast. Så var det med det. Jag försökte få svar av Bo Lundgren om karensdagen i sjukförsäkringen. Det hann inte Bo Lundgren med, men Mats Odell hinner. Mats Odell och jag grälade ju nästan i finansutskottet om den här frågan. Hur spar ni pengar på utgiftssidan på er karensdag? Det är där man skall spara i en budget med tak. Mats Odell försöker framstå som ett slags moderat light. Ni hörde honom i talarstolen här i kammaren. Det var bättre bidrag, ökad välfärd, lägre skatt och snabbare amorteringar. Det klarar Mats Odell med sådana här låtsasbesparingar. Berätta om det, Mats Odell! Jag skall redan nu ställa en fråga till. Mats Odell pratade om sänkt skatt för alla. Det är sant, fru talman, att de föreslår det. Men de föreslår inte ökade inkomster för alla. Tvärtom kommer alla löntagare att förlora på Mats Odells politik, eftersom de höjer egenavgifterna i a-kassan mer än vad de sänker skatten. Lyssna nu och skriv in detta ordentligt i protokollet, stenografer, så att alla löntagare får reda på detta. Mats Odells politik innebär att alla svenska löntagare får mindre pengar i plånboken så länge de är med i a-kassan. Det kallar de en positiv sysselsättningspolitik. Bo Lundgren vill i alla fall göra det lönsamt att arbeta, säger han. Mats Odell föreslår att det skall bli olönsamt att arbeta jämfört med det alternativ vi har. Ni erbjuder lägre skatt för alla, men det blir mindre pengar för alla löntagare som är med i a-kassan. Är det verkligen rimligt?
Fru talman! Låt mig börja med det sista. Vår ökade egenfinansiering i a-kassan motsvaras med råge av de skattesänkningar och förändringar av bl.a. bostadsbidragen som vi kristdemokrater föreslår i vårt budgetalternativ. Alla kommer att vinna netto på detta. Det leder framför allt till en bättre fungerande lönebildning. Vi tror att det är viktigt att det finns ett rakt rör mellan en bra avtalsrörelse och avgiften till akassan och vice versa. Kristdemokraternas budgetalternativ bygger på besparingar och omprioriteringar mellan olika utgiftsområden, men också mellan inkomst och utgiftssidan i statsbudgeten. Det är så, Lars Bäckström, att både inkomster och utgifter är lägre i vårt alternativ. Vi uppnår ett budgetöverskott i både statens och den offentliga sektorns finanser, men vid en lägre utgifts och skattenivå än vad som sker med regeringens politik. Det gör också att konjunkturkänsligheten minskar. Jag kan ge exempel på besparingar och omprioriteringar. Minskat presstöd, nej till den kraftiga ökningen av anslagen till Regeringskansliet, besparingar på vissa myndigheter, en andra karensdag i sjukförsäkringen, och där vill jag säga att vi skriver i vårt budgetalternativ att denna skall vara neutral för såväl kommunerna som för staten och arbetsgivarna. Om Lars Bäckström misstror oss att kunna utforma detta tekniskt, vill jag hänvisa till Finansdepartementet. Vi har beräkningar från Finansdepartementet som styrker vår angivna nettobudgeteffekt på 1,1 miljard. Detta är en inriktningsproposition. Vi kan naturligtvis leverera konkreta lagstiftningsförslag, men vi tror att det svenska regeringskansliet är mäktigt att utforma detta så att det blir neutralt för kommuner och landsting, för arbetsgivare och för staten.
Fru talman! Vi har ju använt samma källa. Jag har också kontrollerat med departement av olika slag. Det är självklart att man kan få en besparingseffekt för den totala offentliga ekonomin genom att höja arbetsgivaravgifterna i motsvarande grad. Det är ju självklart. Men i det budgetsystem som Mats Odell har varit med och dragit fram i riksdagen måste besparingen ligga på utgiftssidan för att man skall klara utgiftstaket. Har inte Mats Odell förstått detta efter så många år i finansutskottet? Det är pinligt. Det är utgiftssidan som man måste klara under ett utgiftstak. Det kan man inte kompensera med skattehöjningar. Om Vänsterpartiet drev den linjen var det i någon mening begripligt hur man har resonerat. Men det är pinsamt att Mats Odell gör det. Ni har helt enkelt tänkt fel. Ni har inte förstått det system som ni är varma anhängare av. Det är ju så att ni gör att en löntagare får mindre pengar i plånboken. Ni har en skattesänkning på 6 miljarder, höjt grundavdrag som går till alla, pensionärer, bidragstagare och löntagare, och sedan har ni höjda egenavgifter med 6 400 miljoner kronor. Man måste gå minus på det om man är löntagare. Man kan inte hälla sex liter vatten i en femlitershink, Mats Odell. Det handlar om vissa enkla fysikaliska principer. Det finns vissa elementära principer i politiken. Man skall inte använda alltför starka ord, men låt mig använda ett gammaldags ord så blir det lite mildare: Mats Odell håller ju på att bli en politikens Joe Labero - mannen som växlar hundralappar i tre femtiolappar. Förklara detta med karensdagen på ett vettigt sätt och prata inte om presstödet i samma andetag, snälla Mats Odell! Erkänn att det blir den här effekten för en löntagare som är med i a-kassan! Det blir en skattesänkning på 6 miljarder och höjda avgifter på 6,4 som är slimmade för löntagarna. Skattesänkningen går till alla och envar. Ni har tänkt fel på många områden, Mats Odell.
Fru talman! Detta var mycket starka ord av en man som gör allt för att överskyla det faktum att Vänsterpartiet har medverkat till en vårproposition där genomskinligheten och överblickbarheten över de politiska besluten har minimerats. Vi kan ta detta med begränsningsbeloppen och anslagssparandet där ni tillsammans med Miljöpartiet och regeringen har åstadkommit en katastrof på de svenska myndigheterna. Jag kan ställa en fråga till Lars Bäckström. Är han medveten om den senaste smygbesparingen som vi upptäckte häromdagen, nämligen att regeringen utan att informera riksdagen om konsekvenserna har genomfört förändringar av arbetsgivaravgifterna som leder till besparingar på myndigheternas förvaltningsanslag med miljardbelopp? Det är helt enkelt så att man har gjort ett trick och gått bakom ryggen på riksdagen en gång till. Myndigheternas kompensation för kostnadsökningar bygger ju bl.a. på ett arbetskostnadsindex, AKI, som räknas fram utifrån löneökningar inom tillverkningsindustrin. Men en del av arbetsgivaravgiften, Lars Bäckström, som utgör en allmän löneavgift, dras bort från indexet. Om den här avgiften höjs minskar alltså myndigheternas förvaltningsanslag. Regeringen och Lars Bäckström har nu mörkat en besparing som enligt Arbetsgivarverket innebär att myndighetsanslagen minskar med 1,5 % år 2000 och 2,9 % år 2001. De dråpslag som ni har riktat mot Sida och en mängd andra myndigheter genom den typ av begränsningsbelopp som vi har tagit del av i debatten - det är det Lars Bäckström skall försöka ta itu med. När det gäller möjligheten att göra en andra karensdag neutral både för arbetsgivaren, för staten och för kommunsektorn har vi Finansdepartementets kvitto på att vi har lyckats med det. 1,1 miljarder innebär det för statens finanser.

Fru talman! Ärade ledamöter! Den ljusnande framtid är vår, sjöng studenterna förra veckan på skoltrapporna, och alla föräldrar och far och morföräldrar torkade bort en tår i ögonvrån. Vi tror också att den ljusnande framtid är vår. Sverige har goda förutsättningar och står inför ett politiskt vägskäl. Vi har nu chansen att vända trenden från ett dystert scenario till goda framtidsutsikter där vi inte bara vinner schlager-EM utan också lyckas få fram livskraftiga företag, minskad arbetslöshet och en bättre social trygghet. Men, fru talman, det kräver mod och beslutskraft. Det kräver en framtidsinriktad politik och en förnyad politik. När vi nu går in i högkonjunkturen måste vi lösa de stora framtidsproblem och strukturella problem som utgör ett hinder för den ekonomiska utvecklingen i Sverige i ett längre perspektiv. Det handlar om sådana viktiga områden som arbetslösheten och behovet av utbildning. Tekniken förnyas med 80 % på tio år och ställer enorma krav på utbildning i det här samhället. Det gäller de sociala problemen, bostadsproblemen i Stockholm och de problem vi ser för människor med låg inkomst, t.ex. pensionärer. Det handlar också om trygghetsfrågan i rättsväsendet och kommunernas situation, som är så viktig för vård, skola och omsorg. Det här är viktiga strukturella områden där vi ser stora problem och där det, fru talman, inte pekas på några grundläggande lösningar i den proposition som regeringen tillsammans med sina stödpartier har lagt fram. Centerpartiets budgetalternativ som vi har presenterat i vår partimotion visar en politik för ett bättre samhälle. Vi har tre huvudrubriker: Trygghet och tillväxt, Miljö och tillväxt samt Decentralisering och tillväxt. Det är tre begrepp som omfattar ett socialt ansvar för den enskilda människan, en ekologiskt hållbar utveckling och en förflyttning av makten till en nivå närmast dem som besluten berör. Det är viktigt för människor och för demokratins utveckling att besluten fattas så nära människor som möjligt, så att man kan se, påverka, vara med i demokratin och delta i det arbete som demokrati utgör. Centerpartiet vill att företagande och kreativitet skall kunna blomstra. Vi vill riva hindren för företagande genom enklare regler och ökad flexibilitet. Industrins villkor är förstås viktiga. Men vi ser ändå den stora potentialen när det gäller nya arbetstillfällen hos de små och medelstora företagen. Om man tittar på de internationella områden som har lyckats bäst ekonomiskt sett, t.ex. USA och norra Italien och Wales i Europa, handlar det om små och medelstora företag. Det är där jobben har skapats till fyra femtedelar. Det är där som den ekonomiska tillväxten till stor del sker. Det är viktigt för de små och medelstora företagen med skattelättnader, med förändrade regler på arbetsrättens område och med möjligheter att utbilda och kompetensutveckla anställda. Och det är viktigt med infrastruktur som vägar och som informationsteknologi. Fru talman! Det pratas i många internationella undersökningar om att Sveriges ekonomi nu blir bättre, och det är sant. Men i samma andetag nämner man behovet av strukturella reformer på arbetsmarknaden. I den politiska debatten, när man slänger argument fram och tillbaka, säger man ofta i t.ex. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna att det handlar om att försämra människors trygghet. Så är det ju inte alls. Vi har i dagens läge en arbetsmarknad och en företagsutveckling där massor med människor står utanför de sociala trygghetssystemen. I en rapport från Arbetslivsdelegationen som publicerades i dag på morgonen sägs att det är en halv miljon människor som jobbar i andra former än som fast anställda. Det är en halv miljon människor som inte kan ta del av sjukpenning, föräldrapenning, pension och a-kassa, som vi kan som har en tillsvidareanställning som utgångspunkt. Många gånger är det, som i min hemort, Valdemarsvik, unga tjejer på sitt första jobb i en ny IT-bransch. Det är ju jätteviktigt för dem att det finns regler på arbetsmarknaden som ger dem tillgång till precis samma grundtrygghet som vi andra ser som en självklarhet. Fru talman! Vi i Centerpartiet ser det tydliga behovet av en regional balans med företagande och sysselsättning i hela landet. Hela Småortssverige tappar i dag folk, och det kostar pengar. Lite drygt Utflyttningsproblematiken har aldrig varit så stor som i dag. Hur skall det gå i en kommun där det inte föds barn för att fylla en förstaklass en gång? Hur skall det gå med äldreomsorgen? Vilka skall ta hand om de gamla och sjuka? Vilka skall stå för utveckling när det inte finns några människor var? Vi måste ha en förändrad regionalpolitik i det här landet. Det handlar, fru talman, inte bara om de orter som tappar befolkning. Vi har i Stockholm enorma problem på bostadssidan. Man måste vara förmögen och ha svarta pengar för att kunna skaffa sig en bostad. Ensamstående föräldrar med barn kan inte få en egen lägenhet. Det här är inte acceptabelt. Utan att gå till ytterligheter och orealistiska skattesänkningar behövs både skatteförändringar och regelförändringar. Småföretagsdelegationen och andra har i åratal pekat på långa listor med förändringsförslag som skulle ge företagande ökat utrymme för produktion och nyanställning av folk. Den svenska staten kan inte fortsätta att genom skattesystemet sätt strypsnara på hela fyra branscher: bryggeri, rederi, åkeri och jordbruksnäring. Fru talman! Regeringen borde inte vänta längre, regeringen borde våga handla nu för att rädda näringarna. Vi konsumenter vill kunna köpa rena och sunda livsmedel. De sista veckorna har man diskuterat dioxin och hormoner i maten, och det anser vi är oacceptabelt. Centerpartiet har drivit den här frågan i EU-valet och vi kommer att fortsätta att driva den. Men en förutsättning förutom regelsystemet är faktiskt också att vi har en miljöanpassad livsmedelsproduktion i Sverige. Lyft därför av hela ryggsäcken i form av särskatter på jordbruket helt och fullt! Det har bl.a. statsministern pratat om i flera års tid nu. Vänta inte längre, våga handla! Fru talman! Det är dags för en digital allemansrätt. Det har vi nu under en längre tid talat om i Centerpartiet. Vi vill genomföra en rejäl satsning på IT för hela landet. Ett finmaskigt fibernät skall byggas ut för modern information och kommunikation. Genom en digital allemansrätt skall möjligheten att använda Internet finnas i varje stad, i varje stuga på landet och hos varje företagare. För ett tag sedan besökte jag Ekerums camping på Öland. Det är en av de största campingplatserna i det här landet. Man investerade 35 miljoner i utbyggnad i vintras, och man bokar nu alla sina platser över Internet. För två år sedan bokade man alla sina platser genom turistbyrån. Det här är en utveckling som är snabb. Vi måste ge våra företag möjligheten att hänga med i den här utvecklingen. Sedan Volvo-Ford-affären, som jag i och för sig tyckte var bra, har underleverantörsbranschen i det här landet tappat över 11 000 arbetstillfällen, mycket beroende på att man inte har kunnat hänga med i underleverantörspyramiden på grund av infrastrukturfrågor, IT. En annan avgörande del av tillväxtpolitiken är högskolor och forskning. De försörjer näringslivet med välutbildad arbetskraft och lägger grunden för de innovationer som behövs för att Sverige skall vara konkurrenskraftigt också i framtiden. När regeringen nu planerar att fortsätta på den väg som Centerpartiet har varit med och stakat ut med utbyggnad av de små och mindre högskolorna - något som några i den här kammaren har varit mycket emot men som nu visar sig vara en bra och förnuftig satsning - är det viktigt att vi matchar resurserna med pengar för att säkra kvaliteten och lärartillgången på högskolorna. Fru talman! Centerpartiet avsätter 295 miljoner utöver vad regeringen föreslagit, 685 miljoner för nästa år och 1 100 miljoner för år 2001. Vi vill också ha en fortsatt utbyggnad av kunskapslyftet. Vi tillför 200 plus 400 miljoner för detta eftersom det är så viktigt att alla människor får chansen till utbildning, inte bara akademiker, utan vanligt folk i varje kommun. Men, fru talman, här finns en stor tröskel och ett hinder för dem som vill läsa vidare och kanske ta sig ur en svår personlig situation med arbetslöshet t.ex., och det är studiemedelssystemet. Den åldersgräns som finns vid 45 år sätter effektivt stopp för människor som vill ta sig ur arbetslöshetsfällan eller socialbidragsfällan. Vi pratar om åldersdiskriminering för pensionärer t.ex., men vi har här en gräns som motverkar tillväxt, motverkar utveckling, motverkar vilja och engagemang hos vanliga människor som vill skaffa sig en bättre plattform för att klara sig i livet. Studiemedelssystemet måste förändras. Vi måste ha ett system med hälften lån hälften bidrag där ålderstaket försvinner. Det är viktigt. Vi avsätter också pengar för utveckling i skolan, men jag skall inte gå in närmare på det. Fru talman! Människan i centrum är viktigt för oss i Centerpartiet. Vi behöver ett nytt tänkande i Sverige. Den modell för folkhemmet som Per Albin lanserade fungerar inte fullt ut i detta sekels sista skälvande tid. Centerpartiet vill att vi håller fast vid vissa bärande idéer, som t.ex. att gemensamt ta hand om sjuka, äldre, barn och handikappade och att det skall finnas en grundtrygghet för alla människor. Men vi vill också öppna för mångfald och valfrihet för den enskilde. Den sociala grundtrygghet som vi tycker är så viktig gör att vi reserverar oss mot det förslag om en höjning av högkostnadsskyddet som finns i regeringens och stödpartiernas vårproposition. När jag hör Lars Bäckström med stort patos säga att en hundralapp i slutet av månaden betyder mycket för väldigt många människor, håller jag med. Många av mina vänner och grannar har det precis på det viset. En hundralapp i slutet av månaden är väldigt viktig. Men hur kan man då höja högkostnadsskyddet? Det slår ju inte bara mot dem som har ont om pengar. Det slår ändå värre mot dem som dessutom är sjuka. Det hör inte hemma i ett samhälle med grundtrygghet. Det är samma sak när det gäller pensionärerna. Vi måste förbättra situationen för de pensionärer som har sämst inkomster. Vi vet alla att det är mest kvinnor det handlar om. Det är samma sak när det gäller personlig assistans för handikappade. Efter pensionsåldern dras den rättigheten undan. Samma dag som man blir pensionär försvinner rätten till personlig assistent. På den sociala sidan har jag redan berört bostadsfrågan i Stockholm som drabbar vanliga människor mycket hårt. Fru talman! Centerpartiet funderar mycket över hur vi skall lösa de problem som barnfamiljer har när det gäller ekonomi, men också när det gäller tid med barnen. Vårt system med ett vårdnadsbidrag förstärkt med en valfrihet i barnomsorgen, där vi plockar ihop stöden och ser till att man kan använda dem ungefär som en mycket bättre föräldrapenning tills barnet börjar skolan, tror vi är ett svar på den fälla som barnfamiljer sitter i, nämligen att man inte har råd att ge sina barn den uppväxt som varje förälder vill. Det förslag om maxtaxa som har lagts fram i propositionen verkar vid första anblicken väldigt bra eftersom dagisavgifterna är tunga för en barnfamilj. Men för de barnfamiljer som vill ha sina barn i ett kooperativ eller privat hos en dagmamma eller hos farmor eller om man själv vill stanna hemma med sina barn är maxtaxan ingen lösning. Det innebär att förslaget låser in barnfamiljerna i ett val, som inte är ett val: Välj dagis eller också får du inget samhällsstöd. Det tar också bort ett reformutrymme både ekonomiskt och politiskt som varje kommun borde ha rätt att själv ha. Fru talman! Jag vill också säga något om miljöfrågorna, om miljö och tillväxt. Kretsloppsutvecklingen kan bli en enorm drivkraft för industriell utveckling, innovationer och nya jobb. Här saknas tyvärr förslag. Det är beklämmande att höra, som Birger Schlaug sade i den förra ekonomiska debatten, att Miljöpartiet med stolthet såg att man hade hindrat regeringen från att ha ett mål för tillväxt i budgetförslaget. Fru talman! Det går att förena en god miljöutveckling och en god tillväxt. Det måste vi göra om vi skall ha en framtid i det här landet. Servicesektorn tror vi är ett område där det går att skapa många nya jobb. Vi har sagt att vi vill behålla ROT-avdragen. Vi finns också med i en gemensam borgerlig reservation om s.k. RUT-avdrag som handlar om att vanliga människor skall kunna anlita hjälp i hemmet. Det ökar valfriheten och det ger nya arbetstillfällen, och den svarta sektorn kan övergå i en vit. Arbetstagarna kan införlivas i trygghetssystemet. Det tycker vi är viktigt. Fru talman! Det finns stora strukturella problem i Sverige. Det gäller kommunernas och landstingens situation som rör vård, skola och omsorg. Det gäller befolkningsutvecklingen i landet, småföretagen, tjänstesektorn, utbildningen och den sociala sidan. Centerpartiet är ett borgerligt parti som gick till val på att byta regering. Vi vill lösa de här stora strukturella problemen. Vi har finansierade förslag för att göra det. Vi vill ge människor frihet och grundtrygghet och ett hopp om framtiden. Vi vill inte vänta längre. Vi vill handla nu. Tack!
Fru talman! Jag tycker att Lena Ek har rätt när hon säger att högkostnadsskyddet för läkemedel är ett tungt beslut. Det var tungt för Vänsterpartiet, men säkert också för Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det var inget lätt beslut. Centerpartiet och de här tre partierna har ju samma utgiftstak. Det är samma nivå totalt sett. Centern klarar av att inte göra den här obehagliga besparingen. Därför är ju Centern bättre än de andra tre. Hur klarar Centern av att bli bättre och hålla samma utgiftstak? Det är det som är problemet. Det är en verklig besparing som vi föreslår. Centern klarar av det genom att föreslå andra besparingar. Det är det som är problemet, Lena Ek. Er alternativa besparing är ju i huvudsak att dra ned 2 100 miljoner kronor på arbetsmarknadspolitiken eftersom det med Centerns politik blir så många fler jobb att man inte behöver de 2 100 miljoner kronorna. Varför behöver man inte de 2 100 miljoner kronorna till de arbetslösa? Är det några som har ont om pengar i slutet av månaden är det de som är arbetslösa och behöver komma in i ett nytt arbete. Ni tar bort pengarna för dem. Ni stämplar ut dem. De tvingas ut i öppen arbetslöshet som kommer att leda till att de stämplas ut från a-kassan, och det gör att kommunerna kommer att få ta hand om dem. Vad är det för förslag som gör att ni kan ta bort 2 100 miljoner kronor? Gunnar Hedlund, som var en gammal klok centerman, sade så här: Sälj inte skinnet förrän björnen är skjuten. Ni kanske har ett förslag som gör det möjligt. Men se då till att genomföra det förslaget och sedan dra ned på utgifterna för arbetsmarknadspolitiken. Gör inte tvärtom. Låt inte effekten föregå det förslag som skall leda till den. Vad är det för konkret i er politik som gör att man kan ta bort 2 100 miljoner från arbetsmarknadspolitiken?
Fru talman! Det är bra att jag får svara på just den frågan. För det första pratade jag alldeles nyss om möjligheten för människor att studera. Det ger framtid och nya jobb. Förändra studiemedelssystemet, som vi föreslår, så har även de som går i vuxenutbildning möjlighet att fortsätta med utbildning och slipper gå arbetslösa. Sänk skatten i tjänstesektorn, som vi har sagt. Gör som i Danmark, ge människor möjlighet att betala småföretagare för hjälp i stället för att det görs svarta jobb. Det ger 50 000 nya jobb. Om jag hade lite mer än två minuter på mig skulle jag t.o.m. kunna plocka ihop fler än de 400 000 nya jobb som en annan mycket uppskattad centerledare pratade mycket om, nämligen Thorbjörn Fälldin. Det är inga problem för vår del. Smit inte undan frågan, Lars Bäckström: Varför väljer ni att inte arbeta med mindre piller och att inte förändra Apoteksbolaget och strukturen i landstinget? I stället lägger ni hela bördan av de ökade läkemedelskostnaderna på dem som har det värst. Det är de som inte har 100 kr i slutet på månaden och dessutom är sjuka. Politik är att välja och prioritera. Vi har redovisat våra förslag mycket klart och tydligt. Du har hört mig prata om dem tre gånger i vår här i kammaren, Lars Bäckström. Därför är det närmast larvigt att du ställer frågan. Våra förslag finns, och de är finansierade. Varför lägger ni bördan på dem som har det värst?
Fru talman! Vi lägger bördan därför att vi måste klara utgiftstaket. Det är vårt problem. Det var ett utgiftstak vi ärvde från en annan majoritet, Socialdemokraterna och Centern. Om det hade funnit en lite större budgeteringsmarginal, hade vi tagit ur den. Men den hade de andra två partierna tyvärr redan förbrukat. Det var lite synd. Detta är svaret. Vi tror att vår politik skall ge nya jobb, att vi skall få ned arbetslösheten. Men vi kan inte inteckna verkliga utgifter för arbetsmarknadspolitik med hopp om att vi får 50 000 nya jobb nästa år på grund av sänkt tjänstebeskattning. Det var det som ledde fram till budgetmoraset när Centern var med i regeringen, att man tecknade in förväntade positiva effekter som finansiering. Så kan man inte göra. Sådant gjorde man inte på den gamla centerns tid, tecknade in utgifter med förväntade positiva effekter. Först skall man se till att få effekten, riktiga pengar att betala med. Det är så ni måste göra, Lena Ek. Ert förslag, som gäller 2 100 miljoner, kommer att driva ut oerhört många människor i öppen arbetslöshet. Ni tar de pengar som skall användas för att pressa ned arbetslösheten i storstädernas invandrarområden. De pengarna sopar ni bort. Det kommer att få ödesdigra sociala konsekvenser i de områdena. Det är det ni missar. Ni måste också se storstadsproblemen, som vi måste lösa, även om ni är ett landsbygdsparti. Glöm inte det, Lena Ek. I grunden har ni en del positiva saker i ert förslag. Ni är inte som de blå löftesgivarna, som bara blåser upp ballongen. Ni försöker att hålla en närmare kontakt med jorden. Det är bra i er politik. Men ni står liksom i spagat, ni vet inte riktigt om ni står på vänster eller höger ben. Det är ert klassiska dilemma. Men ni har många positiva saker. Vi kan lyssna på er. Men akta er, dåligt sällskap fördärvar, som mamma sade till mig en gång. Håll er till en jordnära politik för jobb.
Fru talman! Jag vet ingen som kan prata runt i cirklar på så kort tid som Lars Bäckström. Den enda som i debatten har nämnt storstadsområdenas problem över huvud taget är faktiskt jag. För bara några minuter sedan pratade jag t.ex. om den ödesdigra bostadsbristen i Stockholm, som drabbar så många vanliga människor. Det nämnde du inte ett ord om i ditt anförande, Lars Bäckström. För de arbetslösa handlar det om att hitta en väg ut ur problematiken. Vi har pengar för att finansiera ersättning till de arbetslösa som behöver det. Men de måste också se en väg ut, som ger hopp om framtiden. Vi har bra förslag som går att genomföra snabbt, som i våra grannländer med ungefär liknande villkor bevisligen har gett nya jobb. Dessutom har vi förslag som handlar om hur man skall kunna finansiera en utbildning även för de vuxenstuderande. Vi pratar också om hur viktigt kunskapslyftet är och vilken befrielse det har varit för många människor. Innan har de inte sett någon väg för att få en högre utbildning. Vi lägger också extra pengar på att kunskapslyftet skall kunna utvecklas. Det finns både förslag och finansiering. Centerpartiet är ett borgerligt parti. Vi har gått till val på att byta regering, och det står vi för. Men vi kombinerar det med ett socialt ansvar. Det är det som gör oss till ett mittenparti. Vi skulle aldrig kunna tänka oss att höja högkostnadsskyddet för de människor som har det som mest besvärligt. Det gör att vi konkret står med båda fötterna på jorden och är mer sanningsenliga än t.ex. Vänsterpartiet. Hos Vänsterpartiet handlar det mycket om retorik.

Fru talman! Vi liberaler har en vision om ett samhälle där människor får bestämma mycket mer själva i sina liv och i sin vardag. Det handlar mycket om jobb och ekonomi. Man skall ha jobb och därmed egna pengar. Den ekonomiska politiken måste leda till välstånd. Hur vi hanterar ekonomin har mycket stor betydelse för om människor i sin vardag kan bestämma mer själva. Människan är alltings mått. Det måste vara människan, inte systemen, som är det viktiga. Med nya tider kommer nya problem men också nya lösningar. Då kan man inte bita sig fast i det gamla och tycka att systemen är viktigare än de människor som till slut kanske misshandlas i systemen. Vi liberaler tycker att det är viktigt att hela Sverige skall växa. Så är det inte i dag. Klyftorna växer i våra storstäder, mellan city och förort, mellan välbärgade områden och invandrartäta betongförorter. Klyftorna växer mellan stad och landsbygd, mellan norr och söder, mellan avfolkningsbygd och tillväxtregioner. Vi vill framför allt förbättra villkoren för jobb och företagande och egen utveckling. Vi tycker att det är dags att gå från lokaliseringspolitik och bidragstänkande till en mobiliseringspolitik med ett möjlighetstänkande. Ett annat viktigt område för att människor skall kunna bestämma själva är jämställdhetspolitiken. Efter 132 år med liberalt jämställdhetsarbete har mycket förändrats. Kvinnor är myndiga och har rösträtt. Vi har rätt att arbeta även när vi är gifta, och vi kan välja vilket yrke som helst. Vi kan t.o.m. få debattera ekonomisk politik, ifall vi inte har valt ett socialistiskt parti förstås. Män har rätt till föräldraledighet och kan forma sina liv mer i dag än vad de kunde förr. Men mycket återstår att göra. För oss är det viktigt att man använder genusglasögonen i det politiska arbetet och ser till att skapa möjligheter. Många av våra förslag handlar just om det. Vi föreslår slopad sambeskattning för förmögenhet. Kvinnor och män skall betala skatt själva, inte efter vad den andre har för inkomster eller besparingar. Vi föreslår att man återinför barntillägget i vuxenstudiestödet. Det gör att många fler kvinnor har råd och möjlighet att komplettera sin utbildning. Vi föreslår t.ex. förbättringar i rättshjälpen, som främst kommer att gynna kvinnor i civilprocesser, t.ex. Ett tredje viktigt område är miljöpolitiken. Den kristna förvaltarskapstanken är Folkpartiet liberalernas utgångspunkt i miljöarbetet. Den enes frihet får inte inskränka andra människors frihet i framtiden. Därför har vi som lever nu ett ansvar för miljön inför kommande generationer. Vi har rätt att bruka men inte förbruka. Det är viktigt att vi ser att miljöförstöring inte kommer med automatik. Det är en produkt av vilka system vi väljer att bygga upp och vilka system människor verkar i. Vi är övertygade om att demokrati och marknadsekonomi är den bästa garanten, både för ökat välstånd och utveckling men också för att utvecklingen kan ske i samklang med naturen. Vi skall använda marknadsekonomin och demokratin för att skapa vettiga styrmedel. Staten skall göra det som marknaden inte gör bättre, som vi skriver i vår motion. Den skall skydda den hotade änglamarken, som ingen äger men alla älskar. Därför skall staten självklart sätta av pengar för att skydda unika biotoper och ekosystem och köpa in mer skog. Fru talman! Sverige befinner sig i en relativt god ekonomisk situation. Den svenska ekonomin går bättre än väntat just nu. BNP-ökningen går fortare än vad prognoserna på senare tid har visat. Tillväxten är fortfarande hög i USA. Den återhämtar sig i Asien. Utvecklingen inom Sverige går också mycket bra. T.o.m. i Europa har den ekonomiska konjunkturen blivit bättre under våren. Sammantaget betyder det att prognoserna har kunnat skrivas upp igen. Men man skall komma ihåg att det görs från den nivå som de skrevs ned till under vintern. De prognoser vi har nu är fortfarande inte tillbaka på samma nivå som de prognoser regeringen utgick från när man lade fram den budget som vi lever med just nu. Slutsatserna för oss liberaler är inte att vi bara skall leta rätt på det dåliga. Slutsatserna är inte heller, som de tycks vara för regeringen, att man skall sätta sig ned på rumpan och bara vänta in de goda tiderna. Slutsatsen är att det är nu det finns möjlighet att göra viktiga reformer. Det är nu det finns möjlighet att göra viktiga förändringar. Sverige har fått mycket beröm av olika internationella utredningar. Senast var en delegation från IMF här, och man pekade på mycket bra reformer som vi har gjort i Sverige. Detta är någonting som vi har gjort under 90-talet tillsammans över blockgränserna t.o.m. i vissa fall, men den borgerliga regeringen började att genomföra en lång rad strukturreformer. Socialdemokraterna och den borgerliga regeringen gjorde tillsammans vissa förändringar gemensamt över blockgränserna. Den socialdemokratiska regeringen har sedan fortsatt att göra ett bra saneringsarbete. Vi har anmärkningar på hur man har genomfört detta med för mycket skattehöjningar och en del besparingar som vi tycker har varit orimligt utformade. Men i grunden har vi dragit åt samma håll, och det skall vi vara stolta över nu. Men vi skall inte sätta oss ned och säga att vi är färdiga, utan vad vi skall göra är att se till att bädda för framtiden på ett mycket bättre sätt än tidigare. Alla vet att efter goda tider kommer dåliga. 80 och 90-talens erfarenheter visar att svängningarna i de offentliga finanserna bara blir starkare och starkare. Uppgången går fortare, men nedgången blir desto kraftigare. Vi måste reformera det sätt som den svenska ekonomin fungerar på för att den skall bli hållbarare för konjunktursvängningar och för att människor även i lite sämre tider skall kunna behålla sina jobb och tjäna egna pengar. Vi skall inte behöva tillgripa drastiska, ibland panikartade, nedskärningar och skattehöjningar. Socialdemokraterna brukar ju tala väldigt mycket - vi har ju just haft Europaparlamentsval och kanske fortfarande är inne i den diskussionen rätt mycket - om de socialistiska regeringarna som styr runt om i Europa. Särskilt vill man ju gärna spegla sig i den framgångsrike Tony Blair. För några dagar sedan kom det en stor nyhet om att Gerhard Schröder och Tony Blair, de kanske främsta europeiska socialistiska ledarna, har gjort ett gemensamt utspel. Men där ingick inte de svenska socialdemokraterna, konstigt nog. De kallar det Europe, the third way, die neue Mitte. På något sätt känns begreppen igen, men de får alltid ett nytt innehåll. Man argumenterar just för låga skatter och avregleringar, att man måste ha ned de offentliga utgifterna. T.ex. skriver man så här: Overall the taxation of hard work and enterprise should be reduced. Då skall man komma ihåg att dessa länder har ett skattetryck som ligger väsentligt under det svenska. Vidare skriver man: Public expenditure as a proportion of national income has more or less reached the limits of acceptability. Då ligger man alltså 15-20 % under Sveriges nivå. Jag skulle ha sagt det till Bosse Ringholm om han hade varit här, men jag kan säga det till Jan Bergqvist: Se nu till att ni inte bara försöker att fotografera er tillsammans med de europeiska socialdemokraterna, utan gör som Lars Leijonborg brukar säga till er: Lär av Blair! En viktig sak som ni behöver lära er är att budgeteringsmarginalen måste vara betydligt större och användas bara för oförutsedda utgifter. Som Lars Bäckström påpekade här förut är budgeteringsmarginalen förbrukad för olika typer av hastigt påkomna reformer. Det har inneburit att man för att kunna behålla utgiftstaken har behövt använda ganska märkliga metoder, vad man på vardagsspråk skulle kunna kalla för att man har behövt tokspara. Det här visar dels att man måste ha bättre framförhållning, att man som de duktiga husmödrarna måste ha en reserv för oförutsedda utgifter, dels att man behöver minska konjunkturkänsligheten i statsfinanserna. Vi föreslår därför från Folkpartiet liberalerna en utgifts och inkomststrategi som vi kallar för minus. Vi måste få ned utgiftskvoten och skattekvoten för att vi skall bli mindre känsliga. Men vi måste också, precis som IMF, Tony Blair och kollegerna i EU:s ministerråd säger, genomföra strukturreformer. Därför föreslår vi en skattereform. Det skall löna sig att arbeta. Vi föreslår en socialförsäkringsreform som handlar om att människor skall kunna lita på sina socialförsäkringar, att det som man försäkrar verkligen skall vara försäkrat när den dagen kommer. Villkoren för människor på arbetsmarknaden som blir sjuka skall vara sådana att de fungerar bra, men det skall också alltid löna sig att arbeta. Vi föreslår reformer för förenklat företagande, för arbetsmarknadens funktionssätt och för lönebildningen. Vidare föreslår vi reformer som vi sammanfattar med begreppet rent spel på marknaden. Men det handlar också väldigt mycket om konsumentmakt. Vi människor skall inte bara ha inflytande som väljare. Vi skall ha ett stort inflytande i vår vardag genom helt egna beslut men också i vår egenskap av konsumenter. Vi skall jaga skattefifflare, inte de som vill betala skatt, och vi skall se till att det lönar sig att vara hederlig genom många typer av förbättrade konkurrensvillkor på marknaden. Fru talman! Vi folkpartister vill alltså genomföra en skattereform. Det är det många som vill. Det talas väldigt mycket om att det pågår skattesamtal. Det talas också någon enstaka gång vid dessa skattesamtal. Vi vill att inriktningen skall vara att det skall löna sig att arbeta, spara och ta risker. Egentligen skulle jag inte behöva säga mer, för det här är ju något som är väl känd liberal politik sedan årtionden. Som Anne Wibble brukar säga: Vi prioriterar att sänka de mest skadliga skatterna först. Vi har också ett förslag om ett förvärvsavdrag. Vi tycker att det är ett konstruktivt förslag med tanke på de låsningar som finns i debatten om utformningen av skattesänkningen för låg och medelinkomsttagare som kompensation för de extra utgifter som egenavgifterna har betytt, men också för att kunna genomföra skatte och avgiftsväxlingen. Det är mycket intressanta kommentarer som finansutskottets majoritet har till detta. Om man jämför vad finansutskottets ledamöter skriver under avsnittet där de kommenterar vårt förslag till skattereform och där de själva redovisar sin egen skattepolitik, ser man att de uppenbarligen inte har skrivit om de olika sakerna på samma dag. Detta kanske vi kan återkomma till i några replikskiften. Vi har också i vårt förslag till skattereform skissat på vad vi vill göra med de överskott som regeringen nu igen har förutspått och som nu verkar mer sannolika än när de förutspåddes för ett år sedan. Vi tycker att det är viktigt att tala om ungefär vilken inriktning man vill ha på ett sådant arbete. Man kan lära sig mycket av EU-valrörelsen, men en sak som jag tycker att vi verkligen har fått bekräftat är att raka besked och tydlighet är någonting som människor uppskattar. Det pågår diskussioner om låg och medelinkomsttagare, och socialdemokraterna ger löften. Vi redovisar vad vi vill göra i det arbetet. Det kallar ni för ofinansierat. Ni själva lovar ut skattesänkningar, men ni talar inte om hur de skall gå till. När vi talar om vad vi vill göra, kallar ni det för ofinansierade förslag. Vi kallar det för varudeklaration. Väljarna kan ju själva tala om vilket de föredrar. Ett annat viktigt område, fru talman, är barnfamiljerna. Barnfamiljerna diskuteras ganska mycket här. Barnfamiljernas marginaleffekter och fattigdomsfällor är någonting som det talas mer och mer om. Vi säger nej till maxtaxa och ja till reformerade bostadsbidrag. Varför? Jo, först och främst därför att bostadsbidragen är det stödsystem som ger de marginaleffekter som staten ansvarar för. Vi tycker att den naturliga arbetsfördelningen enligt närhetsprincipen, som vi gillar och hyllar, är att staten tar hand om det som staten har hand om och att kommunerna tar hand om det som kommunerna har hand om. Det är också så att bostadsbidragen ger höga marginaleffekter för människor med väldigt låga inkomster. Med maxtaxemodellen måste man först sänka marginaleffekten med mycket stora belopp för människor med väldigt höga inkomster innan man kan göra någonting för människor med låga inkomster. Detta är alltså vad vi vill. Vi tycker att det vore bra om fler anslöt sig till detta. Vi minns väl alla debatten för någon månad sedan om just bostadsbidragen då det blev återkrav. Det visade sig då tydligt i svart på vitt vilka effekter inkomstprövade bidrag har, inte behovsprövade utan inkomstprövade. Skamligt, ministern, sade Alf Svensson. Det har vi väl inte glömt. Då trodde ju alla att detta var en debatt som skulle leda till att man ville genomföra en reformering av bostadsbidragssystemet. Men regeringen återkom med någonting som inte ens är att benämna som en tummetott. Och Kristdemokraterna, som man då trodde helt skulle ändra sig och lägga om stil, föreslår mer inkomstprövning. Skamligt, ministern, sade Alf Svensson och kom tillbaka med ännu mer av samma sak. Mer fattigdomsfällor och mer statligt förmynderi där man inte kan förbättra sin ekonomi - det är möjligt att det är etik, men det är ingenting som jag fick lära mig i söndagsskolan i alla fall. Fru talman! Det finns ett antal andra områden i den här budgeten som jag skulle vilja lyfta fram. Politik är inte bara att vilja. Det är också att välja. När man med en ekonomisk inriktning som skapar förutsättningar har lagt grunden för en bättre ekonomi, ett bättre välstånd, måste man också inom ramen för de offentliga utgifterna våga välja de viktiga verksamheterna. Vi satsar på att det som kommuner och landsting har hand om när det gäller vård, äldreomsorg, skola och utbildning är det som kommuner och landsting också måste använda sina pengar till. De måste se till att göra rätt saker på rätt sätt. Då får vi betydligt mer valuta för våra skattepengar, och vi behöver inte ta ut så mycket i skatt. Det tycker jag är en viktig grundläggande poäng. Vi måste också på den statliga sidan satsa mer på högre utbildning, på fortsatt utbildning efter den grundläggande skolan. Då handlar det både om kvalitet i den högre utbildningen och vuxenutbildningen och om att skapa möjligheter för människor. Vi vill därför minska kunskapslyftets omfattning, för att därmed få bort de stora kvalitetsproblemen. Men vi vill också se till att genomföra ett rättvisare studiestöd. Kunskapslyftet handlar i väldigt stor utsträckning om att människor som har bra a-kassa kan studera utan att få sin ekonomi försämrad. För dem som däremot inte har bra a-kassa, eller som inte har någon a-kassa alls, är studiestödssystemet betydligt sämre. Vi vill återinföra barntillägget och ha en delvis egen finansiering för alla. På så sätt kan vi förbättra för dem som verkligen behöver fortsatta studier. Med ett nytt utbildningskonto och möjlighet till friår mitt i livet kan vi också skapa möjligheter för förkovran på högre nivå senare under livet. Fru talman! Det finns ytterligare ett antal budgetposter som jag skulle vilja peka på. Det gäller biståndet. Debatten har varit mycket hård under våren. Vi lägger mer pengar på biståndsanslaget. Det gäller änkorna. Jag sade förut att vi behöver genomföra en socialförsäkringsreform. Är det någonting som indragningarna i änkepensionen visar är det just det. Människor måste kunna lita på sina försäkringar även när staten är inblandad. Jag tycker att Vänsterpartiet har mycket att svara för där. En tredje sak är högkostnadsskyddet. Varför är det de gamla och sjuka som skall betala när medicinkostnaderna springer i väg? Varför genomför men inte strukturreformer så att de som faktiskt kan ta ansvar för kostnaderna också får göra det? Det fjärde området är människor med handikapp. Vi vill återställa assistansreformen. Det kan låta som om det handlar om teknikaliteter, men vad det handlar om är att de allra mest utsatta människorna, som äntligen fick den frihet och värdighet som den personliga assistansen innebar, skall kunna veta att det är något som också gäller. Den friheten och värdigheten skall vi politiker inte ta ifrån dem. Fru talman! Ekonomi är inte bara pengar. Det är ju människor det handlar om. Men ekonomin skapar möjligheter. Ekonomin är ett medel. Och vi vill skapa möjligheter för människor att bestämma mer själva. Då måste man vårda de välståndsbildande krafterna. Det är det som är inriktningen på vår ekonomiska politik. Fru talman!

Fru talman! Det är genomgående för de tre borgerliga partierna, och nu även Karin Pilsäter från Folkpartiet, att man talar länge och väl om den sänkta skatten. Sedan fyller man på med de trevliga reformerna. Men hur får ni detta att gå ihop? Då sparar ni på annat, säger ni. Men berätta då, som jag också uppmanade Moderaterna, om månens baksida. Berätta hur era besparingar slår. Ni skall spara på bostadspolitiken. Ni skall spara in 2 000 miljoner kronor på räntebidragen. Hur påverkar det hyresgästerna, hyresnivåerna? Berätta om det! Ni skall ta in 4 000 miljoner kronor nästa år på att låta något slags försäkring ta över trafikskadorna. Det är en jättelik systemförändring ni skall genomföra. Den är oerhört tekniskt komplicerad. Där rakar ni in 4 000 miljoner kronor - geschwint. Ni skall ta in 2 700 miljoner kronor på att minska arbetsmarknadspolitiken. Vad händer med alla arbetslösa som då inte får sin utbildning? Det blir ökade kostnader för socialbidrag och a-kassa. Ni trollar ju! Ni häller, som jag sagt tidigare, sex liter vatten i en femlitershink. Det är ett oerhört aktstycke. Ni förvandlar hundringen till tre femtiolappar. Berätta hur detta fungerar! Hur skall det tekniskt genomföras med den här trafikförsäkringen? Tror ni verkligen själva att man kan genomföra en sådan reform till nästa år? Tror ni att man kan förhandla fram detta? Ni pratar om FINSAM, att man skall samordna och lägga samman. Ni vill ju ha en uppspaltning av försäkringssystemen, ett ännu krångligare system där en skall gå på den försäkringen och en annan på den andra. Det är motsatsen till vad ni annars säger. Ni har oerhört mycket att förklara. Men försök att förklara era besparingar, hur de slår. Då kanske väljarna kan ta ställning till er politik.
Fru talman! Vårpropositionen handlar om den ekonomiska politikens inriktning och beslut om utgiftstaken. För att komma fram till vilket utgiftstak man föreslår visar man vilka ramar man har för respektive utgiftsområde. Jag skall gärna redovisa besparingar. Men väldigt mycket av det som omnämns i våra motioner är ju sådant som vi har haft i partimotioner tidigare. Det borde därför vara någorlunda väl känt vad det går ut på. Vad Lars Bäckström gör är att han begär av oppositionen att vi i våra budgetmotioner skall vara betydligt mycket mer detaljerade, och ha konkreta förslag med genomförandeplaner och allt, än vad regeringen och majoriteten är. Varför skall oppositionen i sina motioner ha sådana texter som man inte kräver att majoriteten, regeringen, skall ha? Det är klart att det finns underlag. Men i den här vårbudgeten är det inte tänkt att man skall redovisa allting. Vi har talat om detta i utskottet. Jag kan bara säga att är det så det skall vara kan vi självklart göra det. Då kan vi ha den allmänna motionstiden på våren i stället för på hösten. Vi föreslår att människor inte skall gå på lika mycket av arbetsmarknadsutbildningar. Jag tror att det är ganska väl underbyggt nu från alla möjliga olika rapporter att det är den rätta vägen att slå in på. Ni själva skär ju ned en del där. Vi skulle däremot kanske vilja veta på vilket sätt ni har tänkt er att spara långt över en miljard på väganslaget - något som inte står nämnt med så mycket som ett halvt ord i vårpropositionen. Att FINSAM skulle vara genomförbart är väl ganska självklart med tanke på hur väl genomarbetat det är. Så det förstår jag inte heller vad Lars Bäckström har för problem med. Jag tycker att Lars Bäckström kan försöka hålla sig lite till det som den här budgetdebatten egentligen handlar om. Den handlar om inriktningen på den ekonomiska politiken och om utgiftstaken.
Fru talman! Ni lovar ju skarpa skattesänkningar för nästa år. När vi nu skall ha ett system med utgiftstak måste man finansiera detta med riktiga besparingar och inte fantasibesparingar. Det här med trafikförsäkringen som skall spara in 4 000 miljoner kronor på ökade avgifter - det är ett helt nytt, oerhört tekniskt komplicerat, system som skall finansiera era skattesänkningar. Det är det som är humbugen i den borgerliga politiken. Man har skarpa löften och skattesänkningar, och så har man luftbesparingar. Väganslagen: Ni lägger på ytterligare någon miljard. Och precis som till moderater, till kristdemokrater och till Lena Ek vill jag säga om högkostnadsskyddet att det fick vi ta. Vi hade ingen annan besparing. Vi har redan sparat på arbetsmarknadspolitiken. Ni daskar sedan till med miljard efter miljard i ökade besparingar på arbetsmarknadspolitiken, något som inte är möjligt. Vi har redan nått smärtgränsen där. Vi kanske rentav har tagit i för mycket. Då lägger ni på ytterligare. Det är som arbetsmarknadsutskottet skriver: De borgerliga partierna använder arbetsmarknadspolitiken som en bank för att finansiera förslag som annars skulle vara ofinansierade. Det handlar om inriktningen. Det var med den metodiken ni förstörde Sveriges ekonomi förra gången. Det var inte bara ert fel. Det var dåliga konjunkturer också. Men att finansiera skarpa skattesänkningar med vaga löften om tänkta besparingar! Ta bostadspolitiken! Eller att ni skär ned på vägarna! Ni får en förintande kritik. Jag rekommenderar alla i kammaren att läsa vad som står i betänkandet på s. 100-103. Det är en förintande kritik av Folkpartiets alternativ. Det hänger inte ihop. Då måste ni backa från era löften om skattesänkningar. De blir komplett orealistiska. Det är det som min tunga kritik riktar sig mot. Ni måste sansa er. Försök i repliken att förklara - jag koncentrerar mig nu på detta - det här med trafikförsäkringen som skall spara 4 000 miljoner kronor på utgiftssidan nästa år. Hur skall det går till? 4 000 miljoner kronor är inte småslantar. Det är så ni klarar att slippa högkostnadsskyddet för medicin - med fantasibesparingar.
Fru talman! Jag skall gärna förklara det. Det handlar ju om en växling mellan försäkringsbolagen och sjukvårdens huvudmän. Det är alltså inget omfattande system där man skall blanda in varje enskild person. Jag tror säkert att den tekniska lösning som finns föreslagen av olika stora försäkringsbolag kommer att vara fullt genomförbar. Problemet är ju att det förslaget blir nedröstat samtidigt som våra förslag om skattesänkningar. Jag tror därför inte att Lars Bäckström behöver oroa sig på den punkten, eftersom det här nya budgetsystemet är sådant att man måste vara överens om båda sidorna. Det är ju därför som ni tillsammans med Socialdemokraterna får ta ansvaret för helheten och inte kan plocka ut olika lösa delar som man tidigare har kunnat göra och driva. För övrigt refererar Lars Bäckström till den s.k. förödande kritiken på dessa sidor. Jag skulle vilja rekommendera läsning av vår reservation, eftersom jag tycker att denna kritik är ganska befängd. Och om man inte har bättre argument att komma med, då tycker jag att man borde fundera ett varv till på varför man skall skåpa ut ett förslag. Man påstår att förslagen är ofinansierade, trots att kostnaderna för dem är identiska med majoritetens egna förslag. Men vi försöker redovisa för våra tankar. Jag tror att människor uppskattar att få lite information om hur vi tänker jobba. Skattesamtalen är ju som sagt var helt höljda i dunkel från den ena sidan. Jag tror att människor förväntar sig att politikerna skall ha en vilja och en åsikt, även om man inte vet vad en överläggning kommer att leda fram till. Ni själva verkar ju tycka det, eftersom ni skriver på DN Debatt precis vad ni tänker föra fram i debatten. Jag har därför lite svårt att förstå varför det är så klandervärt att vi också gör det. Man påstår att våra förslag är ofinansierade på grund av att vi inte har gjort den tekniska korrigeringen mot utgiftsområde 25, kommunerna. De invändningar som finns är inte speciellt väl underbyggda. De är ganska inriktade på speciella tekniker och inte inriktade på om det finns möjlighet att verkligen genomföra dessa förslag. I höst har vi en riktig budgetdebatt. Då kommer alla våra förslag att redovisas i separata partimotioner. Jag tror säkert att Lars Bäckström kommer att finna att de är minst lika väl genomarbetade som Vänsterpartiets förslag brukar vara.
Fru talman! Klara besked är mycket bra. Det tror jag, precis som Karin Pilsäter, att väljarna uppskattar. Centerpartiet och Folkpartiet har liknande åsikter när det gäller skatterna för företag och när det gäller regler som skall underlätta företagandets villkor. Men det finns, fru talman, fyra branscher som på grund av särskatter håller på att strypas. Det är bryggerinäringen, rederinäringen, åkerinäringen och jordbruksnäringen. Jag skulle vilja ha klart besked från Folkpartiet och Karin Pilsäter när det gäller arbetstillfällen inom dessa branscher och hur man skall göra för att dessa branscher skall få konkurrensvillkor som är likvärdiga med dem som gäller företag på andra sidan gränsen, t.ex. i Danmark. Jag skall också, fru talman, säga att jag självklart står bakom alla våra reservationer. Men jag yrkar bifall till reservationerna 2, 16, 21 och 31 som handlar just om jordbrukets skattevillkor.
Fru talman! Det är inte bara fyra branscher som har skilda skattevillkor jämfört med omvärlden. Alla branscher i Sverige har det. Det är i själva verket så att Sverige har högst skatt på allt. Alla företag som arbetar med Sverige som bas har en ryggsäck att bära. Det är därför som vi vill se till att få generella skattesänkningar på jobb och företagande. Det kan också finnas specifika skäl att förbättra konkurrensvillkoren t.ex. genom olika typer av avregleringar som verkar generellt men som har störst betydelse för enskilda branscher. Och vi vill också satsa på en skattesänkning som gynnar de arbetsintensiva sektorerna, där skattekilarna får allra störst betydelse, därför att det som vi beskattar allra högst är ju vårt eget arbete. I det här landet har vi lyckats med konststycket att göra oss själva för dyra för varandra. Då har man just låtit systemen bli viktigare än människan, och då har man gjort någonting som är väldigt fel. Vi vill framför allt sänka skatten på arbete. När det gäller ett antal miljöskatter finns det saker som vi vill genomföra. Det handlar om att vi måste se miljöförstöringen som ett gränsöverskridande problem. Vi vill därför i EU se till att Sverige driver på frågan om majoritetsbeslut för att få gemensamma miniminivåer i fråga om beskattning av vissa miljöförstörande verksamheter. Det är ju någonting som skulle göra att just några av de branscher som Lena Ek pekade på skulle få betydligt mer likvärdiga konkurrensvillkor. Men vi tycker att vägen att sänka svenska miljöskatter är fel. Vi vill arbeta i EU för att få höjda gemensamma miljöskatter, så att vi inte försämrar miljön i vår jakt på jobben.
Fru talman! Centerpartiet och Folkpartiet är väldigt överens om att de totala skatterna för företagande långsiktigt måste sänkas. Centern och Folkpartiet är de två borgerliga partier som anser att arbetsgivaravgiften för småföretag faktiskt skall sänkas. Det är vi överens om. Vi är också överens om skatteväxling och om vilken väg vi skall gå när det gäller miljöskatter inom EU. Men det finns ju, fru talman, särskatter som drabbar just dessa fyra näringar, utöver de generella regler som gäller alla andra företag i det här landet. Därför tycker vi att det är viktigt att dessa företag jämställs med andra företag i Sverige och att särskatterna skall bort på dessa områden.
Fru talman! Just på den punkten skiljer vi oss åt. Jag sade i min inledning att vi måste använda marknadsekonomin som ett styrmedel för en bättre miljö, så att utvecklingen mot välstånd och fler jobb inte sker på bekostnad av miljön. Vi kan därför inte acceptera ett synsätt där man sänker miljöskatterna för att få bättre konkurrensvillkor. Vi måste arbeta åt andra hållet och se till att vi får gemensamma regler. När det gäller att tillfälligt lappa och laga och göra undantag är det ju just det som man har gjort, och det är det som är problemet att man aldrig kommer till skott med de stora övergripande reformerna, t.ex. i fråga om jordbrukspolitiken. Vi har just bedrivit ett arbete inom EU där ministerrådet skulle ha kommit överens om avregleringar av jordbruket. I stället har man höjt jordbrukssubventionerna. Det är ju sådana saker som gör att man inte når det mål man vill, nämligen i lantbrukets fall ett miljömässigt hållbart lantbruk. De svenska lantbrukarna är ju mycket konkurrenskraftiga. De har ju fördubblat sin export sedan EU-inträdet. Jag vet att de i vissa fall inte är likvärdigt behandlade med andra företag, och det vill vi ändra på. Men det är ju den lilla delen i detta sammanhang. Den stora delen handlar om miljöskatterna. Och Folkpartiet liberalerna vill alltså inte försämra miljöskatterna.

Fru talman! Jag tyckte att det var uppfriskande att höra Karin Pilsäter tala om kristna värderingar och sina lärospån i söndagsskolan. Jag har också lärt mig en del i söndagsskolan, nämligen att man skall värna om de svagaste i samhället. Vi menar faktiskt att bostadsbidraget är en sådan stödform som i huvudsak skall stå för den behovsprövade delen av vårt socialförsäkringssystem och att detta bör finnas kvar. Det som vi gör är att ta 50 kr från det generella barnbidraget och lägga i potten för de barnfamiljer som har bostadsbidrag. Det ger ca 100 kr i ökning per barn. Det som Alf Svensson kritiserade var ju den bristande överblickbarheten för den enskilde i bostadsbidragssystemet. Och vi kristdemokrater har föreslagit en reform som innebär att man skall stämma av detta kontinuerligt en gång i halvåret. Men, fru talman, jag har inte bara gått i söndagsskolan, utan jag har senare i livet också lärt mig att en höjning av nivån exempelvis i en stödform som bostadsbidraget inte höjer marginaleffekten, Karin Pilsäter. Kristdemokraternas samlade familjepolitik leder till ökad valfrihet med minskade marginaleffekter, eftersom vi sänker inkomstskatten och inför en avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader där vårdnadsbidraget räknas som inkomst av tjänst i bostadsbidraget. På den punkten vill jag lugna Karin Pilsäter genom att säga att Kristdemokraternas familjepolitik inte leder till ökade marginaleffekter. Vi har varit mycket noggranna i vår analys av detta.
Fru talman! Enligt uppgift från riksdagens utredningstjänst som jag har bett hjälpa mig att räkna ut detta - jag får reservera mig för det - kommer över 50 000 familjer att få ökade marginaleffekter med ungefär 15 %. Det kallar jag för en ganska kraftig ökning av de samlade marginaleffekterna, därför att man med er politik kommer in i ett bostadsbidragssystem som man i dag i stället klarar sig utanför med hjälp av barnbidragen. Ni vill alltså sänka barnbidragen och i stället höja inte de behovsprövade men väl de inkomstprövade bostadsbidragen. Det får den effekten. Det är matematikens järnhårda lagar. Jag tycker att den debatt som fördes i våras tydligt visade behovet av att reformera stödsystemen, framför allt just för barnfamiljer med barn upp till de lägre skolåldrarna därför att man i fråga om dessa familjer lägger ihop skatter, bostadsbidrag och avgifter till barnomsorg. Detta betyder mest för dem med de lägsta inkomsterna. Det är också dessa familjer som sitter fast i fällan att de inte kan bestämma i sina egna liv. De kan inte öka sina inkomster, och de kan i princip inte heller minska dem. Hur de än gör får de lika mycket pengar, och de har väldigt ont om pengar. Jag respekterar verkligen fullt ut ert ärliga uppsåt men min erfarenhet beträffande de förbättringar som ni nu föreslår för familjer med barn i åldern ett-tre år som betalas med försämringar för dem som har äldre barn är att barn slutar vara tre år och börjar vara fyra år. Sedan blir de fem, sex, sju och ända upp till 18 år. Efter vad jag hört vill familjerna kunna ha mera tid med sina barn, inte bara när barnen är riktigt små. Framför allt går det åt mera pengar ju större barnen är. Det skall vara nya jeans, leksaker och en förfärlig massa limpsmörgåsar. Er familjepolitik ekonomiskt leder alltså till att det man ger till dem som har de minsta barnen - där tycker jag i och för sig att man kan ha en annan teknik men det är inte det relevanta - det tar man från dem som har äldre barn. Ni är de enda som har en nedskärning på den punkten. Ni förespråkar att fler skall få de här marginaleffekterna men det tycker jag är en dålig metod.
Fru talman! Karin Pilsäter har rätt i att vi lägger en tyngdpunkt på de första tre åren, som är de viktigaste och de känsligaste åren. Vi vill öka valfriheten för småbarnsföräldrarna. Vi tror nämligen att det är en viktig start på en politik för ökad valfrihet att just skapa bättre förutsättningar genom vårdnadsbidraget. Där skiljer vi oss från Folkpartiet. Vi tror fortfarande att vårdnadsbidraget är ett modernt och bra sätt att skapa valfrihet för småbarnsföräldrar. Jag har respekt för de beräkningar som riksdagens utredningstjänst har gjort. Det är klart att det man stoppar in i systemet får man ut men jag skulle gärna vilja titta på beräkningarna för att se om man verkligen har följt hela kedjan - vilka effekter det här får på sluttampen; sett till Kristdemokraternas samlade familjepolitik. På den punkten är jag mera tveksam.
Fru talman! Vi vill ju alla ha olika typer av skattesänkningar på inkomster - med lite olika teknik, men ändå. Det är klart att det skall läggas till men det är ju effekter som blir oavsett om man har barn eller inte. Vad vi talar om här är ju just barnfamiljerna. Många av mina kompisar och väninnor upplever det här in på bara skinnet. Hur de än vänder och vrider kan de inte påverka sin egen situation. De kan inte göra någonting för att få en bättre ekonomi. Framför allt känner de att de inte kan bestämma själva. Mats Odell pratar mycket om statligt förmynderi när det gäller själva barnomsorgsformen. Jag tror att människor upplever ännu mycket mer att det är en sorts statligt förmynderi att man inte genom eget arbete kan få mera pengar utan att det hela försvinner till andra saker. Det finns många utredningar och exempel här som visar att man har fått långt över Vi liberaler tycker att det är väldigt viktigt med valfrihet i barnomsorgen men vi tycker också att det är otroligt viktigt att det finns ett barnstöd som är generellt utformat så att man inte bara förbättrar för dem som vill göra ett specifikt val, nämligen att vara hemma själva, och gör det genom att försämra för alla dem som vill välja det som väldigt många kvinnor vill, nämligen kombinera arbete med barn. Framför allt skall man kunna göra det i olika kombinationer under olika perioder. Det är möjligt att Mats Odell tycker att barns utveckling i åldern ett-tre år är det som är det allra viktigaste och det allra mest avgörande. Men alla erfarenheter som jag har genom personer med äldre barn är att barn även långt upp i tonåren behöver sina föräldrar. Ett generellt barnstöd i form av barnbidrag är något som verkligen underlättar för familjer när det gäller möjligheterna att ägna mera tid åt sina barn även när dessa är lite större.

Fru talman! Trots den sedvanliga svartmålningen från gnällbältet i svensk politik, Moderaterna och Kristdemokraterna, har Sverige nu en stabil ekonomisk situation. Inflationen är låg. Räntorna är låga. Vi har statens utgifter under kontroll och kommer genom de föreslagna besparingsåtgärderna att klara de budgetmål som riksdagen fastställt, vilket bidrar till att förstärka stabiliteten. Därmed får vi goda förutsättningar i arbetet för en minskad arbetslöshet, för ökad kunskap och kompetens, för en bättre skola, vård och omsorg, för en stärkt rättvisa och för ett långsiktigt hållbart Sverige. De närmaste åren kommer det att finnas utrymme både för ökade utgifter och för lägre skatter. Miljöpartiet anser att såväl vissa utgiftsökningar, framför allt inom vård, skola och miljö, som vissa skattesänkningar, främst för låg och medelinkomsttagare, är angelägna. Arbetstidsförkortningen är ett tredje angeläget område. Arbetstidsfrågorna bereds för närvarande i en arbetsgrupp som kommer att lämna ett underlag för ett politiskt ställningstagande till våren. Grön skatteväxling är en mycket central del av Miljöpartiets ekonomiska politik. I vårbudgeten anges att en fortsatt miljörelatering beträffande skattesystemet genom skatteväxling är en viktig uppgift i de pågående skatteöverläggningarna. Vi förväntar oss att finansministern positivt medverkar när det gäller att lösa den uppgiften. Tidigare här i debatten har vi fått höra att den rödgröna riksdagsmajoriteten inte bryr sig om de svaga i samhället, medan Moderaterna och Kristdemokraterna minsann bryr sig om såväl sjuka och handikappade som näringslivsklimat och vanliga löntagare. Det är ingen ände på alla goda gåvor som de vill ge oss. Det trollspö som Bo Lundgren och Mats Odell svingar är naturligtvis det gamla vanliga: skattesänkningar. Bara vi sänker skatter blir allting bättre för alla. Taktiskt nog väljer de att tala mest om skattesänkningar för de s.k. vanliga löntagarna men det är ju något som de rödgröna redan har utlovat senast 2001. Däremot är de mindre tydliga om att de vill lägga åtskilliga miljarder på att sänka eller avskaffa olika typer av kapital och förmögenhetsskatter. Grundproblemet, fru talman, med den borgerliga finanspolitiken - om man över huvud taget kan tala om en borgerlig sådan, för det är inte många reservationer som är gemensamma - är detsamma som tidigare. Förutom att den bidrar till ökade klyftor i samhället går den inte ihop. Skattesänkningarna är ofinansierade. Man litar till dynamiska effekter men om de uteblir kastas vi in i samma låneberoende som under den borgerliga regeringsperioden 1991-1994. Vi vill inte ta sådana risker. Allvarligare ändå är det som Lars Bäckström tydliggjort. Summan av den kristdemokratiska och moderata kardemumman är en förlust för den vanlige löntagaren. Det ordades mycket här i kammaren i går kväll från moderater och kristdemokrater om påstådda Pomperipossaeffekter i det kommunala skatteutjämningssystemet men där finns inte de; de ligger dolda i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetalternativ. Fru talman! Nu är budgetsaneringen genomförd och skördetiden väntar. Svensk ekonomi är god. En hög och stabil tillväxt förutspås. Arbetslösheten sjunker. Då talar Mats Odell och Bo Lundgren om att det går dåligt för Sverige, att vi måste öka tillväxten och förbättra företagsklimatet genom att avveckla arbetsrätten och sänka kapitalskatter. Men vi har ett bra företagsklimat i Sverige. Om vi vill stärka det är inte avvecklad arbetsrätt och sänkta kapitalskatter som behövs, utan då behövs det en tillväxt av det sociala kapitalet genom en förstärkning av horisontella nätverk människor emellan, företag emellan samt mellan lokala högskolor, regionala utvecklingscentrum och lokalt näringsliv. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande i dess helhet, med undantag av mom. 3. Där yrkar jag bifall till min reservation, nämligen reservation nr 5, som handlar om stabilisering av de internationella valutamarknaderna. Den internationella penningmarknaden är överdrivet effektiv. Det avreglerade spekulativa kapitalflödet skadar ekonomin och de samhällen som ekonomin skall tjäna. Erfarenheterna från de senaste årens finanskriser visar tydligt att det behövs en internationell reglering av finansmarknaderna. En metod vore att minska omsättningen genom att införa en omsättningsskatt på alla valutatransaktioner, något som föreslagits av den amerikanske ekonomen James Tobin och som efter honom kallas för Tobinskatten. En sådan omsättningsskatt skulle minska det spekulativa kapitalflödet, vilket vore en vinning i sig, men också ge betydande intäkter som skulle avlasta ansträngda statsbudgetar och dessutom göra det möjligt att ekonomiskt stödja de länder i syd som inte förmår hänga med i den globala konkurrensen. Jag anser att regeringen i internationella forum skall driva frågan om någon form av internationell skatt på valutatransaktioner.